Herr talman! Herr Kaijser har frågat mig om jag avser att underställa riksdagen de grunder för ersättning vid vård hos privatpraktiserande läkare som kan bli resultat av riksförsäkringsverkets och socialstyrelsens fortsatta behandling av frågan. Det uppdrag åt riksförsäkringsverket och socialstyrelsen som herr Kaijser åsyftar gavs för kort tid sedan. Det är uppenbarligen alldeles för tidigt att yttra sig om behandlingen av de förslag som kan bli resultatet av verkens utredningsarbete.
”Avser Statsrådet att underställa riksdagen de grunder för ersättning vid vård hos privatpraktiserande läkare som kan bli resultat av riksförsäkringsverkets och socialstyrelsens fortsatta behandling av frågan?”

Herr talman! Jag ber att till statsrådet och chefen för socialdepartementet få framföra mitt tack för svaret. Min fråga initierades av en intervju i Svenska Dagbladet för snart 14 dagar sedan. Jag tyckte att det kunde med anledning av den intervjun vara intressant att få veta hur statsrådet avser att göra i det här fallet. När ärendet behandlades i december förra året, fick departementschefen bemyndigande att utarbeta de bestämmelser som kunde erfordras. Jag motionerade då om att frågan skulle underställas riksdagen, men motionen avslogs. Motiveringen i andra lagutskottets utlåtande var egentligen den att det skulle vara olyckligt att försena lösningen av frågan. Det står så här i utskottsutlåtandet: ”Ett bifall till motionsyrkandet skulle innebära att Kungl. Maj:t måste avge en proposition till riksdagen med begäran om riksdagens yttrande. En sådan åtgärd skulle uppenbarligen innebära risker för en försening av reformens ikraftträdande.

Dels har man inte kunnat träffa det avtal som var en förutsättning för ikraftträdandet, dels blir det av allt att döma inte det förslag som då lades fram som läggs till grund för det system som kommer att tillämpas. Om man följer andra lagutskottets intentioner, borde frågan rimligen på nytt underställas riksdagen. Det förefaller mig för övrigt som om departementschefen vid det här tillfället hade i någon mån begränsat sitt syfte. Av intervjun framgick, om jag inte minns fel eller tolkade den fel, att framför allt läkarhusens läkare borde inordnas i systemet, och det tror jag är möjligt att göra. Det kan finnas en önskan från båda håll om en sådan samordning. Beträffande många andra av de privatpraktiserande läkarna tror jag emellertid att det är väldigt besvärligt. Jag har t.ex. svårt att tänka mig att den som vänder sig till en pensionerad läkare, som hjälper sina medmänniskor såsom yrkesman och bör ha rätt att ta betalt för sina tjänster, skall kunna få ersättning via sjukkassan på något annat sätt än enligt nuvarande ordning. Jag vet inte om det kan finnas någon annan lösning. Jag tycker dock att denna till läkarhusen begränsade förutsättning kanske ger större möjligheter att lösa problemet. Den förra lösningen gick ju framför allt ut på att sjukvårdshuvudmännen skulle stå för en stor del av de kostnader som kunde uppkomma. Jag ber än en gång att få tacka statsrådet för svaret.
Herr talman! Det uppdrag som riksförsäkringsverket och socialstyrelsen har fått går ut på att mot bakgrunden av det framlagda betänkandet rörande ersättning vid privatläkarvård och däröver avgivna remissyttranden gemensamt verkställa en fortsatt utredning av hithörande frågor. Därvid — det framhålles i direktiven — bör särskild uppmärksamhet ägnas de frågor som avser vård meddelad av läkare i gruppmottagningar. Jag har velat säga detta därför att uppdraget alltså inte är enbart avgränsat till läkarhusen utan omfattar hela det område som här är aktuellt. Vidare vill jag bekräfta vad herr Kaijser framhöll, nämligen att förslaget i proposition 125 år 1969 i fråga om läkarvårdsersättning — som riksdagen godtog — innebar ett bemyndigande för Kungl. Maj:t att fastställa grunderna för den ersättning som skall utgå för läkarvårdsutgifter. Detta bemyndigande innefattade, som också uttryckligen har sagts, privatläkarvårdens område, men som jag har framhållit i mitt svar till herr Kaijser anser jag det vara alldeles för tidigt att nu diskutera den fortsatta handläggningen av de förslag som riksförsäkringsverket och socialstyrelsen kan komma fram till på grund av det utredningsuppdrag som verken har erhållit. Det är uppenbart att man i så fall kommer in på rena hypoteser. Vad som har skett på detta område visar att det sannerligen icke är några lätta frågor som verken nu har att utreda. Det kan också framhållas att detta utredningsuppdrag skall utföras i samråd med Svenska landstingsförbundet, Svenska kommunförbundet och Sveriges läkarförbund. Herr Kaijser får alltså ge sig till tåls litet grand.

Herr talman! Herr Richardson har frågat mig, om jag kan ge upplysning om i vad mån de i press och radio framförda påståendena om att frånvaron i skolorna skulle ha ökat under de senaste åren är riktiga och, om så skulle vara fallet, vilka åtgärder jag tänker vidta. Skolöverstyrelsen har enligt vad jag erfarit denna fråga under uppsikt och förbereder en undersökning om frånvaron. När materialet föreligger finns möjlighet att bedöma om några åtgärder kan behövas.
Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret. Jag kan dock inte påstå att jag har blivit så värst mycket klokare. Det är visserligen bra att skolöverstyrelsen har frågan under uppsikt och tänker undersöka problemet, men med vetskap om hur lång tid en mera omfattande undersökning brukar ta får man räkna med att det kommer att dröja åtskillig tid innan vi får en ingående och säker kännedom om detta viktiga problem. Jag skulle, herr talman, vilja ange bakgrunden till min fråga genom att sätta in den i ett något större sammanhang. Alla politiska ställningstaganden måste självfallet grundas på och utgå ifrån en uppfattning om hur verkligheten är beskaffad. Det är därför av fundamental betydelse att denna verklighetsuppfattning är korrekt, relevant och någorlunda fullständig. Jag har tidigare i olika sammanhang beklagat att ansvariga skolmyndigheter visat alltför litet intresse av att skaffa sig ingående kännedom om den pedagogiska verkligheten och vad effekten av olika skolreformer blivit. På många av politikens områden kan man entydigt och direkt avläsa effekterna av vidtagna åtgärder och ofta till och med uttrycka dem i kvantitativa termer. Så är det tyvärr inte på skolans område, då effekterna ofta kan märkas först efter lång tid och då det är svårt att avgöra om resultatet är en effekt av just verksamheten inom skolan eller inte. Den omedelbara anledningen till min fråga var ett program i radio där rätt alarmerande uppgifter lämnades. Det uppgavs att bortåt hälften av eleverna i många högstadieklasser var frånvarande. En lärare hade vittnat om hur omöjligt och förödmjukande han kände det att planera lektioner när han visste att bara drygt hälften av eleverna skulle komma att närvara. Själv trodde läraren i fråga att den stora frånvaron berodde på att eleverna inte längre behövde lämna uppgift om anledningen till frånvaron. Detta var dock, uppgav en representant för skolöverstyrelsen, en missuppfattning men det nämndes att det räckte med att eleverna angav ”sjukdom” som orsak. De skulle alltså inte behöva lämna uppgift om sjukdomens art. I en skola hade man genom en enkät bland eleverna fått veta att många hade deltidsarbeten under skoltid. Med en terminologi från de vuxnas värld skulle man kunna säga att de ägnade sig åt extraknäckande på skoltid. Arbetsplatserna var av de mest varierande slag och kan sammanfattas med elevernas egna ord: ”var som helst där man kan tjäna pengar”. Detta låter onekligen häpnadsväckande. Jag trodde faktiskt att problem med dålig närvaro tillhörde det förflutna. När folkskolan under oerhörda svårigheter och uppoffringar byggdes upp i vårt land var detta ett allvarligt problem. I folkskoleinspektörernas berättelser utgjorde klagomål över dålig och ojämn skolgång en stående ingrediens. Man var bekymrad över den fattigdom som var den yttersta orsaken till frånvaron. Många gånger kunde barnen inte gå till skolan därför att de saknade kläder och skor. Ibland måste barnen stanna hemma för att hjälpa till med allehanda sysslor. Vägarna var därtill ofta både långa och dåliga, vintertid inte sällan helt oframkomliga. Från skolmyndigheternas sida fördes en ihärdig kamp för att skapa den primära förutsättningen för skolans verksamhet, nämligen att barnen var närvarande i skolan. Vad finns det nu för skäl att låta bli att gå i skolan? Enligt den undersökning som jag nämnde: att tjäna pengar, inte för att bidra till familjens uppehälle — vi lever ju i ett välfärdssamhälle — men för att ha råd med fritiden: diskotek, öl på puben, bio, middag ute på restaurang. ”Vårt samhälle kräver ju att man träffar andra människor. Det räcker inte med att sitta hemma i familjen”, förklarade en samhällstillvänd elev. Det är självfallet inte särskilt uppmuntrande att möta sådana här reaktioner. Vi har med gemensamma ansträngningar byggt upp ett skolväsen som vi anser vara av hygglig kvalitet och möts av likgiltighet och ibland direkt ovilja från mångas sida. Man undrar ibland om de unga egentligen är betjänta av att mötas med så litet av krav från de vuxnas sida som nu är fallet. Som exempel på en sådan hållning vill jag nämna de bestämmelser som gäller för utbetalning av studiehjälp till elever som skolkar från skolan. Från centrala studiehjälpsnämnden har direktiv lämnats om att studiehjälp skall utgå till ”elev som på grund av skolk uppvisar stor frånvaro” under förutsättning att eleven ”någon gång under varje månad är närvarande i skolan”. ”Någon gång under varje månad” — vad betyder egentligen det? Skall det räcka med en dag, en halv dag eller kanske bara en enda lektion varje månad? Det vore av stort intresse att få höra utbildningsministerns uppfattning i den frågan.
Herr talman! Jag skall inte gå in på hela det anförande som herr Richardson höll utan vill bara göra några konstateranden. Jag tror inte att man har anledning att befara att den undersökning jag nämnde skall behöva ta lång tid. Den genomförs under maj månad. Vi har sommaren på oss att göra en värdering av den, och slutsatser och eventuella åtgärder kommer alltså inte att behöva dra ut på tiden. Skolöverstyrelsen avser att kartlägga frånvaron över hela landet och har lämplig personal anställd för just detta ändamål. Det bör naturligtvis vara klokt att, innan jag för min personliga del tar ställning till vilken typ av åtgärder som bör vidtagas, avvakta ett ordentligt underlag. Jag kan nämna att det har gjorts en undersökning i AC-län, som visar på en genomsnittlig frånvaro av 8,8 procent. Denna siffra är alltså betydligt lägre än den som herr Richardson angav från något stickprov, men även en sådan frånvaro ligger något högre än en normal sjukdomsfrekvens kan ge anledning till. Jag vill inte kommentera frågan mer för dagen, utan jag avvaktar ytterligare sakuppgifter.
Herr talman! Jag är helt tillfredsställd med uppgiften att denna undersökning skall göras snabbt, och jag har full förståelse för att utbildningsministern vill avvakta resultatet av undersökningen. Det ligger helt i linje med min principiella syn, att man skall ta reda på hur det är i verkligheten innan man vidtar några åtgärder. Dock saknar jag i utbildningsministerns anförande en kommentar till uppgiften om hur man skall behandla elever som skolkar. Jag kan inte begära att utbildningsministern på rak arm skall ge ett definitivt och genomtänkt svar. Men det vore intressant att höra en spontan reaktion på denna uppgift att man kräver att en elev åtminstone ”någon gång under varje månad” skall vara i skolan för att få uppbära studiehjälp. Är det ändå inte att kräva alltför litet av en elev som uppbär samhällets stöd för att studera?

Herr talman! Fröken Pehrsson har frågat mig, om jag är beredd att medverka till att utbildad ålderdomshemsföreståndare ges möjlighet till vidareutbildning för erhållande av sjuksköterskelegitimation. Jag tolkar frågan så att därmed avses utbildning för fortsatt verksamhet inom åldringsvården och inte för övergång till annat vårdområde. Jag vill erinra om att det i proposition nr 66 år 1968 angående vidareutbildning av sjuksköterskor m.m. förutsattes att utbildningen av ålderdomshemsföreståndare skulle bestå tills vidare jämsides med den nya linjen för vidareutbildning av sjuksköterskor i åldringsvård, i avvaktan på resultatet av pågående personalbehovsundersökningar. Utbildningen av ålderdomshemsföreståndare kommer organisatoriskt att påverkas av den beslutade vårdtekniska utbildningen inom gymnasieskolan. Det ingår i skolöverstyrelsens arbete att beakta vilka konsekvenser den nya utbildningen får för hittillsvarande utbildningar inom bl.a. åldringsvården.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

Detta vill de inte göra, som statsrådet har tolkat det, för att fortsätta inom samma vårdområde, utan för att ha ökade valmöjligheter när det gäller att övergå till annat vårdområde. Ålderdomshemsföreståndarna hänvisar till att sjuksköterskorna enligt läroplan från skolöverstyrelsen den 28 oktober 1968 har möjlighet att med en termins vidareutbildning bli föreståndare för ålder domshem och primärkommunal öppen åldringsvård. Ålderdomshemsföreståndarna vill ha liknande möjlighet till vidareutbildning. Eftersom läroplanen för utbildning till ålderdomshemsföreståndare håller på att omarbetas vill jag fråga: Kommer den nya läroplanen att bättre tillgodose elevernas önskemål om större samstämmighet i utbildningen av sjuksköterskor och ålderdomshemsföreståndare? Kommer detta att ske på ett sådant sätt att komplettering av utbildningen bättre än som nu är fallet åstadkommes för den yrkesgrupp jag här har nämnt? Hur och på vad sätt kan de redan utbildade ålderdomshemsföreståndarna komplettera sin utbildning för att erhålla legitimation som sjuksköterskor? Tack än en gång för svaret.
Herr talman! Jag beklagar att frågan formulerats så att jag ej kunde vara exakt säker på vad som avsågs. Får jag med denna nya utgångspunkt säga att den tanke som nu tas upp har väckts i yrkesutbildningsberedningen, och man har där skrivit ett stycke om möjligheten till vidareutbildning för ålderdomshemsföreståndarna. Det få: gå på remiss, och sedan får vi i veder: börlig ordning ta ställning till om något sådant även i praktiken skall ge nomföras. Jag vill bara göra den lilla kommen: taren nu, att 60 procent av de 2000 föreståndarna för ålderdomshem och de biträdande föreståndarna i dag saknar utbildning över huvud taget för sitt arbete. Detta ser vi kanske ändå som den angelägnaste uppgiften i dag — att rätta till denna uppenbara och påtagliga brist. Sedan måste vi naturligtvis också bedöma hur vi i framtiden skall bedriva utbildningen, vad vi skall prioritera. Då får vi ta ställning till hur långt fram man skall sätta önskemålen om att även de, som skaffat sig en utbildning, i stor skala skall kunna gå över på en ny form av utbildning och ett nytt yrke. Det kan jag självfallet inte, allra helst som inte kompetensutredningen har lagt fram sitt förslag, uttala mig närmare om.

Herr talman! Fru Florén-Winther har frågat mig om jag är beredd medverka till en sådan ändring av normerna för barnstugornas utrustning att det till varje barnstuga bör finnas utrymme där lindrigt infektionssjuka barn kan vårdas. Enligt socialstyrelsens råd och anvisningar för barnstugeverksamheten skall det i varje barnstuga finnas minst ett rum som kan användas som isoleringsrum vid olycksfall eller hastigt påkommande sjukdom. För de barn som på grund av sjukdom inte kan besöka barnstugorna finns en särskild barnvårdarinneorganisation. Verksamheten med barnvårdarinnor som vårdar de sjuka barnen i hemmen är under uppbyggnad i kommunerna. 1968 års barnstugeutredning, som skall utreda frågan om barnstugeverksamhetens utformning, kommer även att behandla barnstugornas lokalbehov.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Odhnoff för svaret på min enkla fråga. Framför allt vill jag tacka för beskedet att den sittande 1968 års barnstugeutredning, som har att utreda frågan om barnstugeverksamhetens utformning, även skall behandla barnstugornas lokalbehov och då kommer att ta upp den här mycket viktiga frågan. Socialstyrelsen har ju, som vi alla vet, haft ett program för standardutbyggnad på daghemmen och givit råd och anvisningar om dess verksamhet. Som åberopas här har ju dessa gått ut på att det skall finnas ett isoleringsrum vid olycksfall och hastigt påkomna sjukdomar. Efter vad jag kan förstå, räcker inte dessa råd och anvisningar. Vi vet alla att med den överbeläggning som rått på daghemmen har man i mycket stor omfattning varit tvungen att disponera också det rummet. Detta gäller alltså olycksfall och hastigt påkommen sjukdom, och jag har ingenting att säga om det. Men jag tror att när vi hela tiden nu diskuterar att bygga ut barnstugorna, måste vi se på en sådan här viktig punkt, därför att det är barnets bästa det gäller. Förkylning, mässling och andra barnsjukdomar kommer inte bara i hemmet, utan också under daghemstid. Barnen behöver då avskiljas från de andra fortast möjligt för att inte smitta ner dem. Vi vet också att det på landsbygden ofta är långa sträckor och kan ta flera timmar för föräldrarna när de skall hämta sina barn och ta hem dem för att skydda de andra barnen. Vi känner även till att om mässlingsbarnen varit hemma en tid och kommer tillbaka till daghemmet, kan de vara ljuskänsliga och behöver då ha någonstans att ta vägen. Likaså vet vi att när ett barn har varit sjukt en längre tid är barnet så pass klent att det inte alltid orkar med att anpassa sig till många andra barn. Barnet kan även då och då behöva veta att det har en säng att tillgå. Finns det då möjlighet att ha ett rum till förfogande i daghemmet, har man en chans att lösa de problemen. Många av daghemsbarnen är kanske inte alldeles smittfria när de kommer tillbaka till daghemmet igen, och det kan ju då vara en möjlighet att några dagar få leka i daghemmets hägn i ett sådant rum. Då behöver varken daghemspersonalen eller föräldrarna vara oroliga för att man släppt ut barnen för tidigt. När det gäller hälsosynpunkterna har man tidigare varit mycket restriktivare inom daghemsvården, men en möjlighet till ett särskilt utrymme skulle göra att man inte behövde ha så många restriktioner. Vi skall heller inte glömma att en sådan anordning hjälper föräldrarna en hel del, framför allt de ensamstående föräldrarna. De vet då att de har möjlighet att på daghemmet få hjälp vid en lindrigare infektionssjukdom. Vi upplevde för någon tid sedan i TV att en mamma i Bollmora klagade sin nöd och sade att inte kunde daghemmet hjälpa henne och att det var svårt att få barnvårdarinna. Av statsrådets svar framgår att barnvårdarinneorganisationen är under uppbyggnad, men den är inte alls färdig, och i vissa kommuner finns den över huvud taget inte. Där skulle ju socialstyrelsen kunna göra insatser för att ytterligare stödja utbyggnaden och för att ge direktiv som understryker hur betydelsefull denna verksamhet är för att hjälpa barnen och de yrkesarbetande föräldrarna. Jag tackar ännu en gång för svaret. Jag tycker att det andas en positiv utveckling.
Herr talman! Det är mycket viktigt att vi ser denna fråga ur den synvinkel som fru Florén-Winther delvis berörde, nämligen barnens bästa. Då får vi väl gå vidare och ställa oss frågan om barnens bästa är att de skall tillbringa en konvalescenstid på daghemmet. Jag tror att den utbyggnad av barn vårdarinneorganisationen, som nu pågår och som understöds från statens sida genom ett 35-procentigt bidrag, är elt bra medel att tillgodose barnens bästa. Självfallet måste man medan utbyggnaden pågår också vara beredd att pröva andra metoder och se om det kan finnas andra framkomliga vägar. Jag tror att ett vidgat samarbete mellan barnstugorna och familjedaghemmen skulle vara en möjlig väg till lösning av dessa problem. Familjedaghemmen är ibland av olika skäl tomma på ordinarie dagbarn och skulle därför kunna ta hand om barn som kanske behöver det lugn och den avskildhet som barnstugan har svårt att ge; det skall ju inte bara finnas en säng som står tom. Man kan också tänka sig att kommunerna har ett antal kvalificerade familjedaghem som mera permanent står till förfogande för att ta emot sjuka barn som kan behöva extra vila och omvårdnad men som ändå utan risk kan flyttas hemifrån.

Herr talman! När vi den 24 april behandlade arbetsmarknadsfrågorna betonade jag att det varit önskvärt om vi fått föra en debatt över hela det fält där alla moment i fråga om arbetsmarknads-, lokaliseringsoch regionpolitik är så nära sammanflätade. Så har nu inte skett, och i dag gäller de utlåtanden vi har att ta ställning till den regionalpolitiska målsättning och de statliga stödåtgärder som vi skall söka förverkliga. Enligt centerpartiets mening är alla de olika momenten i fråga om regionpolitikens målsättning och medel något som bör samordnas. Vi vill kraftigt understryka att lokaliseringspolitiken är ett viktigt led i en regionalpolitik som Ang. regionalpolitiken enligt vår mening bör inriktas på ett decentraliserat samhälle. Den femåriga försöksperioden för 1okaliseringspolitik utgår vid kommande halvårsskifte. I huvudsak har denna politik under perioden bestått av stöd i form av lån och bidrag till etablering och utvidgning av företag i områden med sysselsättningssvårigheter. Stödet har främst avsett det s.k. norra stödområdet som i stort sett överensstämmer med de s.k. skogslänen. Redan vid principbeslutet 1964 framhöll vi att ramen inte medgav tillräckligt stöd för det syfte som lokaliseringspolitiken måste få. Vid upprepade tillfällen sedan dess har vi framhållit och yrkat att medelsramen väsentligt skulle vidgas. Vissa korrigerande riksdagstryck har också fattats, senast i år då femårsplanens kostnadsram fastställdes till 1225 miljoner kronor, varav 1 miljard avsågs för lån och 225 miljoner för lokaliseringsbidrag. Det beräknas att den här femårsperioden gett sysselsättning åt cirka 15 000 personer, varav 10 000 i norra stödområdet. Detta resultat är givetvis väsentligt men enligt vår mening ändå otillräckligt. Mitt under en högkonjunktur har vårt land nu en kraftig regional obalans. Koncentrationsområdena — främst de tre storstadsområdena — är konjunkturmässigt överhettade av brist på arbetskraft samtidigt som skogslänen har arbetslöshet. Beträffande arbetslöshetsläget har vi tillgång till en alldeles färsk siffra publicerad i dagens tidningar. Den säger oss enligt min mening ganska mycket. Försöksperiodens lokaliseringspolitik har ofta rubricerats som aktiv, men resultatet gör enligt vår bedömning inte skäl för den beteckningen. Vi har också vid flera tillfällen sagt att lokaliseringspolitikens resultat bör ses mot bakgrunden av den samtidigt pågående arbetsmarknadspolitiska = flyttningspolitiken. De rörlighetsfrämjande åtgärder som medverkat till arbetskraftsflyttning från områden med undersysselsättning gäller främst skogslänen och har verkligen varit aktiva; antalet bortflyttade är flerdubbelt större än de sysselsättningstillskott som lokaliseringspolitiken gett. Förklaringen till detta är att regeringen obestridligen satsat väsentligt mer av vilja på att flytta den fristående arbetskraften till koncentrationsområdena än på att genom lokaliseringspolitik skapa nya arbetstillfällen i regioner med sysselsättningssvårigheter. Bakom detta ligger också att regeringen inte har baserat lokaliseringspolitiken på en regionalpolitisk målsättning i överensstämmelse med det lokaliseringspolitiska syftet. Regeringens satsning främst på flyttning av arbetskraften från de sysselsättningssvaga områdena betyder en inriktning inte på decentralisering utan på centralisering. Lokaliseringspolitiken har i den här fasen endast varit ett medel att dämpa en alltför häftig koncentrationstakt. Även statsverkspropositionen för 1970/71 ger uttryck åt den här inställningen från regeringspartiet som jag något försökt att skissera. I hela landet har det mellan åren 1960 och 1968 skett en befolkningstillväxt på omkring 500 000 invånare, och ungefär 300 000 av dessa har kommit till de tre storstadsområdena. Motsvarande tal för perioden 1968—1980, som prognostiserats fram i Länsplanering 67, skulle bli 810 000 totalt och 625 000 för koncentrationsområdena i storstäderna. Skogslänen beräknas under samma tid få en befolkningsminskning på 140 000. Vi har från centern pekat på att läget vad gäller konsekvenserna av befolkningsomfiyttningen redan är mycket allvarligt med följder som gör att man redan har stora svårigheter att bemästra såväl i glesbygd som i storstadsområden. I vissa kommuner har avfolkningen gått så långt vad gäller de yrkesverksamma åldrarna att mer än 30 procent av den kvarvarande befolkningen är pensionärer. Man har alltså fått en mycket ogynnsam ålderssamman sättning, och om man skall tro på prognoserna kommer denna dystra utveckling att fortsätta. Det gäller att på något sätt kraftigt lägga ut moteld för detta. Mot bakgrund av de ökande problem och svårigheter som befolkningsomflyttningen medfört och medför har man glädjande nog kunnat konstatera att kravet på en verkligt aktiv lokaliseringspolitik är på väg att vinna större gehör. Av allt fler medges att den förda lokaliseringspolitiken varit otillräcklig. Även från regeringens och socialdemokraternas sida förklarades 1969 att 1lokaliseringspolitiken måste byggas ut. Grundvalen för de utlåtanden som vi i dag behandlar är regeringens förslag i ett flertal propositioner, där man föreslagit att åtgärder för förstärkning av lokaliseringsoch regionalpolitiken, i huvudsak på grundval av landshövding Lemnes utredning, skall ske. Den Lemneska utredningen fortsätter och fullföljer sitt arbete i en andra etapp. Regeringens förslag nu är alltså att betrakta som ett provisorium. De förstärkningar som föreslagits i de aktuella propositionerna står i stort sett i överensstämmelse med vad centerpartiet tidigare förordat. Det regionalpolitiska femtonpunktprogram som centerns styrelse antog hösten 1969 har på åtskilliga punkter beaktats. En annan historia är att det enligt vår mening kommer alltför sent. Den nya lokaliseringspolitiken inriktas enligt regeringens förslag på en treårsperiod, och den regionalpolitiska satsningen för perioden föreslås till 1200 miljoner kronor. Av detta belopp beräknas 200 miljoner för lokaliseringsbidrag och avskrivningslån, 800 miljoner för lokaliseringslån, 25 miljoner för sysselsättningsstöd och 75 miljoner för transportstöd, förutom vissa andra mindre poster. Det är sålunda en förstärkning i jämförelse med tidigare satsning. Vår bedömning är emellertid att även den föreslagna ramen för den framförliggande treårsperioden är otill räcklig, men eftersom lokaliseringsutredningen fortsätter sitt arbete, bör en slutgiltig precisering av ramen få anstå till en senare tidpunkt. Vi lägger inget säryrkande i det stycket. För det budgetår som det närmast gäller föreslås ett reservationsanslag av 60 miljoner till lokaliseringsbidrag och ett investeringsanslag av 250 miljoner kronor till lokaliseringslån. Vi har inte funnit det lämpligt och nödvändigt att uppjustera dessa anslagsbelopp, och vi har där förutsatt att man liksom tidigare bör ge regeringen fullmakt att vid behov överskrida anslaget. För försöksverksamhet med industricentra föreslår vi dock ett anslag på 3 miljoner kronor och en ram för kreditgarantier på 15 miljoner kronor. Den geografiska avgränsningen av det stödområde för kapitalstödet som i fortsättningen skall betecknas som allmänt och inte särskilt skall enligt propositionen bli i stort sett densamma som nu, dock med utvidgning av vissa kommunblock i Värmlands och Kopparbergs län. Utanför stödområdet skall behovet av punktinsatser enligt departementschefen bedömas efter samma grunder och med samma förutsättningar som hittills. Jag kommer inte att beröra de särmeningar som vi har beträffande den geografiska avgränsningen — de kommer att tas upp av andra. När det gäller en annan avgränsningsfråga, nämligen den om det inre stödområdet, vill jag peka på att det ju även tidigare med nuvarande bestämmelser har funnits möjligheter att i särskilda fall ge högre lokaliseringsstöd än i normalfallen. Det har kunnat utnyttjas i viss mån till differentiering av stödet till inlandets förmån. Dessa möjligheter skall enligt propositionen kvarstå. Därutöver skall införas ett sysselsättningsstöd till industriföretag som utökar arbetsstyrkan. Detta skall gälla inom ett särskilt inre stödområde, väsentligen omfattande Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands läns inland samt Jämtlands län och nordvästra Ang. regionalpolitiken Gävleborgs län samt norra Kopparbergs län. Med detta beaktas det från vårt håll tidigare framförda kravet på ett särskilt inre stödområde, vilket vi noterar med tillfredsställelse. Vi har också sagt att man bör diskutera skatteinstrumentets användning för lokaliseringspolitiska syften. Även den användningen borde kunna differentieras till förmån för det inre stödområdet. Det kan ske på olika sätt. Vi har exemplifierat genom att säga att energiskatten på elkraft kan borttas för det här området. När det gäller lokaliseringspolitik och kreditpolitik anser vi att det är angeläget att i det fortsatta utredningsarbetet frågan om kreditpolitikens anpassning till lokaliseringspolitiken tas upp och att man ingående prövar medel och möjligheter på detta område. Möjligheterna av en regional lågränta bör övervägas, har vi sagt. Vi anser att en nyckelroll för regionalpolitiken tillkommer samhällsplaneringen, särskilt den regionala utvecklingsplaneringen. Vi menar då inte bara den fysiska planeringen och lokaliseringsplaneringen utan också den ekonomiska och sociala planeringen inklusive bostadspolitikens långsiktiga planering. Samhällsplaneringens betydelse underströks vid det lokaliseringspolitiska beslutet 1964. Det sades då att en aktiv och förutseende samhällsplanering var en av grundförutsättningarna för en lokalisering som på bästa sätt kan främja det ekonomiska framåtskridandet. De olika företagens val av lokaliseringsorter beror t.ex. i hög grad av samhälleliga beslut om lokaliseringen av viktiga offentliga institutioner, t.ex. för utbildning, forskning och service eller vägar, kommunikationer och bostadsbyggande. Det är samhällsplaneringen och främst den regionala utvecklingsplaneringen som skall samordna den samhälleliga serviceoch resurspolitiken med lokaliseringspolitiken. ringen i länen skulle utmynna i konkreta handlingsprogram. Men först 1967 togs ett första initiativ till förverkligande härav genom Länsplanering 1967 som redovisades 1969. I denna planering som har försökskaraktär har länsstyrelserna och planeringsråden uttryckt en lokaliseringspolitisk målsättning i vissa ramvärden i fråga om framtida befolkningstal. Viss prioritering mellan kommunblock och orter har också gjorts. Regeringen har anbefallt att statliga myndigheter i sitt arbete skall beakta länsplaneringens resultat, och för närvarande pågår inom länsstyrelserna arbete med Länsprogram 1970 som med anknytning till Länsplanering 1967 skall utmynna i konkreta handlingsprogram för länen. Den regionala utvecklingsplaneringen måste, vill vi understryka, tillmätas huvudrollen. Det sade riksdagen 1964. Men naturligtvis måste den ligga inom ramen för övergripande riksplanering. På länsplaneringen skall i huvudsak ankomma att bestämma satsning på olika orter. Det är enligt vår mening en uppgift för länens kommunala styrelser. Den regionala utvecklingsplaneringen bör som vi förordat i motioner ha landstinget som huvudman. I motioner har vi också begärt att samhället skall fastställa ett regionalpolitiskt handlingsprogram för hela landet. Vi menar att detta är en nödvändighet för att en aktiv regionalpolitik skall kunna föras. Lokaliseringsutredningen har i sitt betänkande konstaterat bristen av ett sådant program men förklarat sig ämna ta upp frågan om en preciserad regionalpolitisk målsättning i det fortsatta utredningsarbetet. Vi har från centern som preciserad regionalpolitisk målsättning angett ett så långt möjligt decentraliserat samhälle. En samhällsoch näringsstruktur i en decentraliserad form borde vara någonting som stod högt på önskelistan för alla. Det är uppenbart att överdimensionerad storstadsbebyggelse har svårt att ge invånarna acceptabla mil jöer. Från samhällsoch företagsekonomiska synpunkter är det också helt otillfredsställande. Den socialdemokratiska regeringen har inte gett uttryck åt någon preciserad regionalpolitisk målsättning. Socialdemokraternas politik har tidigare närmast varit inriktad på att främja koncentrationsutvecklingen, vilket innebär konflikt med lokaliseringspolitiken. Man har hellre velat flytta folk till koncentrationsområdena än ge arbeten till de sysselsättningssvaga områdena. Koncentrationen av företagsamhet och bebyggelse till de tre storstadsområdena har betraktats som naturlig och önskvärd från regeringens sida. Lokaliseringspolitiken har därmed blivit endast ett komplement, avsett att dämpa en alltför häftig koncentrationstakt. Följden av detta har blivit att Sverige väsentligt mindre än jämförbara länder, exempelvis Norge och Finland, satsat på en aktiv lokaliseringspolitik. Inrikesministern, som just gick ut, ställer nu i proposition nr 75 i utsikt ett regionalt handlingsprogram för hela landet. I vilken riktning programmet skall formas antyds inte. Det kan naturligtvis finnas skäl för gissningen att regeringen i viss mån ändrat attityd i frågan. Jag hoppas det är så. Den har i varje fall under de senaste åren påtalat angelägenheten att dämpa storstadskoncentrationen, och i den förevarande propositionen anförs för detta även miljöpolitiska skäl. Det står så här: ”En balanserad fördelning av befolkning och näringsliv är motiverad också av miljöpolitiska hänsyn. Den ökande insikten om miljöns betydelse har tillfört välståndsbegreppet ytterligare en viktig dimension.” Det låter nästan som om det skulle kunna vara en formulering av herr Palme. Vi i centern tror dock inte att regeringspolitiken skulle ha inriktats helt på en <:decentraliseringspolitik. Det finns en del andra tecken som alltjämt pekar på ökad centralisering. Alltjämt är satsningen på flyttning av arbets kraft större än på lokaliseringspolitiken, och det är uppenbart att regeringspolitiken har en sänkt ambitionsnivå i fråga om t.ex. vägbyggande och bostasbyggande i de områden på vilka lokaliseringspolitiken inriktas. Ett departementschefsuttalande finns det särskild anledning att uppmärksamma, nämligen att det f.n. skulle saknas underlag för konkretisering av den befolkningsmässiga målsättningen = för stödområdet. Länsplanering 67 innebar dock en målsättning i vissa ramvärden i fråga om framtida befolkning. Departementschefens uttalande nu synes oss inte vara i god överensstämmelse med tidigare uttalanden från flera regeringsledamöter om att Norrlandslänen skall bestå som en med andra regioner likvärdig del av den svenska nationen. Vi har i motioner pekat på detta och föreslagit att riksdagen nu skall uttala att lokaliseringsoch regionalpolitiken i all möjlig utsträckning skall utnyttjas i syfte att skapa ett sådant näringsliv och en sådan serviceutrustning i Norrlandslänen och andra s.k. skogslän att ytterligare befolkningsutflyttning därifrån inte påtvingas. Detta är enligt vår mening den stora och viktiga punkten i den målsättning som man gärna vill se i samband med den så mycket omtalade regionpolitiken. Det erfordras skyndsamma ställningstaganden om inte den negativa utvecklingen skall hinna gå så långt att den inte kan brytas när det gäller Norrland. Det är därför nödvändigt att planeringsproblemen för den landsdelen behandlas med förtur, även om ett fullt färdigt underlag inte har förebragts i alla detaljer. En utvecklingsplan för Norrland med mål för utveckling inom olika delar av regionen bör enligt vår mening föreläggas riksdagen snarast möjligt, och det bör då särskilt understrykas att en av planeringens viktigaste funktioner måste vara att samordna alla de olika åtgärder och återverkningar i regionalt avseende som statsmakterna vidtar. Vi är inte främ Ang. regionalpolitiken mande för statliga garantier för vissa tätorters framtid, vi anser det tvärtom nödvändigt att ge uttryckligt löfte om att ett antal stödjepunkter i inlandet skall erhålla det stöd de behöver för att kunna ge en god service även om avfolkningen fortsätter och de berörda kommunernas ekonomi härigenom försvagas. En utvecklingsplan för Norrland skulle kunna utgöra underlag för ett näringspolitiskt program som kan tjäna som ledning för statens mera långsiktiga näringspolitik. Vi anser att den planeringsverksamhet som redan genomförts och som pågår inom länen lämnar värdefullt material för en sådan utvecklingsplan, men den befriar inte statsmakterna från skyldigheterna att för sin del fastställa klara regionalpolitiska mål.
Jag konstaterar att statsrådet Odhnoff i detta sammanhang har en linje för utvecklingen. Hon tar 1 dagens debatt verkligen upp frågan om en praktisk lösning. Ty detta är en praktisk fråga, det är vi alla medvetna om. Där kan man inte generalisera.
Efter det här avsnittet, som jag — även om det kanske låter pretentiöst — gärna vill kalla mera principiellt, mera allmänt, men som anknyter till flera av våra reservationer, vill jag övergå till att beröra några av de övriga reservationer som avgivits till statsutskottets utlåtande nr 103.
Man kan inte bara se till hur föräldrarna eller daghemmet skall klara det och inte tänka på barnens bästa. Man måste inse att det är en kedja av kombinerade saker som kan ge ett gott stöd såväl åt barnen som åt föräldrarna och vår daghemsorganisation.
I reservation 3 vill vi ha utrett huruvida det är möjligt att inom sjukvårdsområdet uppnå lokaliseringspolitiska effekter utan att konflikter med den landstingskommunala sjukvårdsplaneringen sker. Vi föreslår i denna reservation att riksdagen skall överlämna motionerna i denna del för övervägande inom lokaliseringsutredningen i samråd med socialstyrelsen.
Socialstyrelsens stöd när det gäller barnvårdarinneverksamheten bör enligt min uppfattning utvecklas. Jag vill understryka detta, ty man bör ute i kommunerna arbeta med att söka nå en snabbare utbyggnadstakt.
Reservation 4 från centerpartisterna i utskottet plus socialdemokraten herr Mellqvist tar upp yrkandet om en förskjutning av gränsen för det allmänna stödområdet så att hela Kopparbergs län innefattas i detsamma. Jag skall inte närmare motivera denna reservation, utan det kommer min partikamrat herr Carlsson i Vikmanshyttan att göra.
Barnen mår givetvis bäst av att stanna i sitt eget hem och där få vård så länge som möjligt, men vi vet ju hur det ser ut under konvalescensperioderna.
Reservation 5, som handlar om en vidgning av det allmänna stödområdet till att omfatta Gotland, har undertecknats av samtliga icke socialistiska utskottsledamöter. Jag tror att det finns starka skäl för riksdagen att gå på reservationens yrkande.
Barnen kommer mycket snart tillbaka till daghemmet, och då skall det finnas möjligheter att i ett särskilt rum ge dem en chans att få i lugn och ro återvinna hälsan.
Det finns starka och allmängiltiga motiv för att Gotland bör hänföras till stödområdet, och den i propositionen redovisade tidigare tillämpningen är inte tjänlig som riktpunkt när det gäller Gotland. De beredskapspolitiska hänsyn som departementschefen anfört borde också beaktas på det sätt som vi yrkar.
Att bygga ut familjedaghemsverksamheten så som statsrådet antydde är enligt min uppfattning en lycklig lösning.
Jag hoppas att vissa socialdemokrater stöder den här reservationen och att vi därmed får ett bifall till reservanternas förslag. Även reservation 6 beträffande områdesdifferentieringen av lokaliseringsstödet är undertecknad av samtliga representanter för oppositionspartierna.
Dessutom skulle detta ge familjedaghemmen en ny ryggrad och en ny arbetsuppgift som accepteras av samhället.
Den tar upp de av ERU framlagda undersökningarna, som har visat på den ensidiga näringsstrukturen i glesbygdsblocket och de följder i fråga om låg yrkesintensitet, åldringsoch sjukvårdsproblem samt knapp tillgång till grundläggande service som jag tidigare varit inne på. Vi vill här påvisa att en påbörjad negativ utveckling på grund av för sent och med otillräcklig kraft insatt regionalpolitisk aktivitet har visat sig bli självgenererande och därmed ytterligare kan försämra förutsättningarna att tillgodose kraven på fördelning av välståndet.
målmedvetna åtgärder för att en tillfredsställande balans i den regionala utvecklingen skulle uppnås i landets olika delar. En mera fast utformad regional politik vore nödvändig.
Man måste alltså enligt vår mening koncentrera resurserna till de områden där samhällsservicen hotar att brytas ned, om utvecklingen inte nu kan hejdas. Stödformerna bör på det här sättet överses fortlöpande i syfte att stödet skall kunna differentieras till förmån för intressen som eljest måste offras eller tillgodoses med avsevärt mera kostnadskrävande medel.
Förutsättningarna härför komme att förbättras väsentligt genom de handlingsprogram — länsprogram 1970 — som för närvarande utarbetades av länsstyrelserna och planeringsråden.
Reservation 7, som tar upp frågan om lokaliseringsstöd för viss till jordbruket angränsande verksamhet, har avgivits av samtliga oppositionsledamöter i utskottet. Det finns näringsområ den som ansluter till jordbruksproduktionen och som i många fall kan befaras få speciella svårigheter i tillämpningen mot bakgrund av hittills ofta åberopade jordbrukspolitiska överväganden.
I propositionen hade angivits allmänna riktlinjer för utformandet av ett regionalt program för hela landet.
Vi föreslår en skrivning som möjliggör att hantering av jordoch skogsbruksprodukter, vilken inte direkt ansluter sig till en industriell tillverkningsprocedur, ändå kan behandlas välvilligt i de konkreta avgörandena, då verksamheten inte direkt omfattas av det statliga jordbruksstödet.
I anslutning därtill gjordes vissa preciseringar av målen för den regionala politiken. Ett sådant program skulle innehålla två huvudmoment.
Reservation 8 beträffande lokaliseringsstöd för marknadsföring och utvecklingsarbete är också en trepartireservation. Industriserviceföretag med marknadsföring och utvecklingsarbete bör enligt reservanternas mening också godtas som stödberättigade.
Det ena vore att statsmakterna skulle angiva ramar för länens och de regionala organens verksamhet. Det andra vore en klassificering av orter eller regioner med hänsyn till den typ av åtgärder som behövdes för att lösa de problem som vore förknippade med respektive oristyp.
Mycket starka skäl talar för detta, bl.a. de initialsvårigheter som alla företag har och där man skulle kunna stödja den ambition som måste finnas för att det skall vara möjligt att skapa en god industriell utvecklingsmiljö. Reservation 9 beträffande lokaliseringsstöd för turistanläggningar skall jag inte närmare beröra men vill bara konstatera att den tar upp en väsentlig angelägenhet.
En väsentlig förstärkning av de regionalpolitiska medlen föresloges.
Vi har ansett att vi bör kunna ge lokaliseringsstöd till turistanläggningar i vidare mån än vad regeringen har lagt förslag om. Inte minst ökningen av underskottet i turistbalansen när det gäller valutan är skäl för större välvilja mot den inländska turistnäringen.
Direkta statliga insatser vore nödvändiga för att bygga upp attraktiva och konkurrenskraftiga samhällen i landets norra delar.
— Jag hoppas att det är en ödets skickelse att finansministern just nu intog sin plats i regeringsbänken. Beträffande lokaliseringslån för rörelsekapital så har vi i reservation 11 följt upp en cp-motion av herr Hedlund m.fl., som påvisar behovet av rörelsekapital och att detta skall kunna tillgodoses förutom med hjälp genom av oss förordade kreditgarantier även med de direkta lokaliseringslånen.
Inom skilda departements verksamhetsområden hade vidtagits eller förbereddes en rad åtgärder med detta syfte.
Om man hade haft avsikten att vid begränsningar av det totala kre ditutrymmet genom prioriteringar tillgodose de regionalpolitiska syftena och just vid de här konjunktursituationerna selektivt ta till vara investeringsbenägenheten vid högkonjunktur, så anser vi att avsevärda effekter lättast uppnås genom direktlån. Vi har förutsatt att de angivna prioriteringssynpunkterna har avsetts få tillämpning.
En omfördelning även av enskild verksamhet från expansiva till stagnerande regioner erfordrades. Nya medel föresloges för att påverka företagens lokaliseringsval.
Mot en sådan bakgrund kan då inte heller generella syften för kreditpolitiken tala mot att det avsedda stödet lämnas som lokaliseringslån. Det bör väl snarare då, har vi sagt, erinras om vad riksbanksfullmäktige har anfört om kreditgarantiers starka beroende av kreditmarknadsläget. Departementschefen har sagt att lokaliseringslån inte är lämpliga för finansiering av omsättningstillgångar.
Införandet av ett system Kapitalstödet vid lokalisering skulle i huvudsak få oförändrad inriktning men förstärkas i flera avseenden. Det nuvarande stödområdet, som i fortsättningen skulle benämnas det allmänna stödområdet, utvidgades med vissa kommunblock i Värmlands och Kopparbergs län.
Detta får väl vara väsentligen vederlagt genom den hittillsvarande verksamheten. Säkerhetsföreskrivningar och <amorteringstid skulle man också kunna reglera inom det nuvarande systemets allmänna ram. Reservation 12 beträffande storleken av bidrag och lån bygger på en centermotion, och den har nu understötts även av folkpartisterna.
Lokaliseringsstöd skulle kunna utgå — utom till industri — till industriliknande verksamhet och, inom det allmänna stödområdet, vissa typer av serviceverksamhet med huvudsaklig inriktning på industrin.
I motionen föreslås att man genom höjda maximibelopp skulle kunna gynna investeringar inom det inre stödområdet, och den ansluter sig alltså till vad lokaliseringsutredningen i motsvarande syfte har förordat för de av utredningen angivna prioriteringsorterna. Ett stort antal remissinstanser har ju också tillstyrkt detta. Enligt vår mening måste de på samhällsekonomiska och starka sociala skäl grundade uttalandena för en differentiering till förmån för Norrlands inland och Norrbottens kustland med Tornedalen följas upp med konkreta särskilda stödåtgärder i högre grad än enligt Kungl. Maj:ts förslag. Nuvarande planeringsunderlag kan tills vidare läggas till grund för erforderliga prioriteringar, så att inte ytterligare uppskov med kraftiga satsningar skall bli följden.
Möjlighet öppnades att giva investeringsstöd för att främja utflyttning från storstadsområdena av centrala administrativa enheter inom den privata sektorn. Stödet till turistnäringen föresloges fortsätta enligt hittills tillämpade grunder.
Reservation 13 skall jag inte närma Ang. regionalpolitiken re motivera utan vill bara anmäla att vi står bakom reservationen. Beträffande reservation 14 rörande försöksverksamhet med industricentra förutsätter jag att andra talare efter mig kommer att beröra den frågan. Jag vill också här bara säga, att vi delar den mening som har framförts i reservationen. Detsamma gäller reservation 15 om ett samhällsbyggnadsstöd.
Undantagsvis skulle lokaliseringsstöd kunna lämnas industriföretag eller företag med industriliknande verksamhet vid rationalisering av verksamheten även om sysselsättningen i företaget icke ökade.
Jag förutsätter att herr Jacobsson kommer att motivera den reservationen och avstår därför. När det gäller reservation 16 beträffande information och uppsökande verksamhet har centerpartisterna i statsutskottet blivit ensamma på den reservation, som bygger på en motion av herr Hedlund m.fl. Vi påvisar att lokaliseringsutredningen ju som förut har nämnts har för avsikt att utreda även organisationsfrågor.
Stöd skulle kunna utgå till företag som hyrde ut industrilokaler om huvudsaklig ägaridentitet förelåge i fråga om den fastighetsförvaltande och den industriella verksamheten.
Vi anser att de skäl som anförts i motionerna för att uppmärksamt följa möjligheterna att även organisatoriskt skapa en aktiv uppsökande verksamhet inom lokaliseringsmyndigheten bör motivera en starkare prioritering. Reservation 17 beträffande särskilda stödåtgärder i glesbygder har avgivits mot bakgrund av en centermotion, och den stöds av centern och folkpartiet.
Nuvarande stöd i form av lokaliseringsbidrag och lokaliseringslån skulle bibehållas. Som alternativ till bidrag skulle avskrivningslån kunna användas, d.v.s. amorteringsoch räntefritt lån som avskreves på fem år.
Vi säger där att den föreliggande arbetskraftssituationen i glesbygderna kräver att möjligheter tas till vara för att uppnå sysselsättningseffekter även i andra former än genom beredskapsarbeten i samlad form. Ett effektivt stöd skulle vara att naturoch miljövårdsarbeten även i mindre omfattning kunde påräkna stöd. De här åtgärderna faller också enligt vår mening inom ramen för regionalpolitikens vidare syften.
Bidrag/ avskrivningslån skulle dock i regel icke utgå i fråga om industriserviceverksamhet eller vid rationalisering.
Vi menar därför att föreslagna ytterligare medel bör kunna få disponeras under glesbygdsanslaget. När det gäller de arbetsmarknadspolitiska flyttningsbidragen vill jag notera att utskottet gått med på ett motionsförslag av herr Nilsson i Tvärå lund och mig där vi har yrkat att det måtte medges att arbetsmarknadspolitiskt flyttningsbidrag skall kunna utgå för flyttning till det lokaliseringspolitiska stödområdet enligt samma villkor som för flyttning från sagda område samt att riksdagen anhåller hos Kungl. Maj:t om utfärdande av erforderliga tillämpningsföreskrifter. Detta har utskottet bifallit. Ett särskilt yttrande är fogat till statsutskottets utlåtande nr 103 angående industricentra m.m. i Vindelådalen. Det har avgetts av centerpartisterna och folkpartisterna i utskottet. Vi har där understrukit att inom en i vissa motioner föreslagen försöksverksamhet med industricentra bör man nu få fram projekt med verkan för Vindelådalen.
Garantin skulle kunna avse högst 50 procent av erforderligt rörelsekapital för inledningsskedet. Beslut om lokaliseringsstöd skulle förfalla om investeringarna icke hade påbörjats inom ett år.
1967 års riksdagsuttalande att Vindelälven är att anse som en riksangelägenhet och att önskvärda och bestående lokaliseringsåtgärder bör vidtas kvarstår, och det finns anledning att erinra om detta. Inga konkreta åtgärder har hittills redovisats som antyder en snar lösning.
En intensifierad bevakning och uppföljning av utvecklingen i stödföretagen förutskickades. Nuvarande stöd till lokaliseringsutbildning skulle förstärkas.
Detta är självfallet också fråga om arbetsmarknadsinsatser, men huvudfrågan knyter sig, som vi ser det, till lokaliseringsansträngningarna på lång sikt. Bortsett från de trängda lokala intressena bör särskilt beaktas risken av att om statsmakternas centrala beslut inte verkställs så rubbas förtroendet, och därutöver svävar regionalpolitikens planeringssamband i allvarliga fara.
Inom det allmänna stödområdet skulle företag som nyanställde personal i samband med nyetablering eller utvidgning av verksamheten kunna få ett schablonstöd för inträningen av de nyanställda med 5 kronor per elev och arbetstimme under sex månader.
Låt mig sedan, herr talman, något litet beröra en reservation som är avgiven till bankoutskottets utlåtande nr 40 och betecknad med nr 9. Den är avgiven av centerns representanter i bankoutskottet, och denna reservation bygger bl.a. på en motion som har avgivits av herr Åsling och mig, vari hemställs att riksdagen skall i skrivelse till Kungl. Maj:t begära att vid fortsatt utredning om regionalpolitikens utformning skyndsamt prövas införande av etableringskontroll i storstadsregionerna i enlighet med vad som i motionerna an förts.
Vid mera kvalificerad utbildning skulle individuellt bestämt stöd kunna utgå i högst ett år.
Det har bankoutskottets majoritet inte velat gå med på, vilket jag tycker är beklagligt. Vi har på den här reservationen inte heller fått någon från de övriga icke socialistiska partierna med oss. Jag har tidigare i kammardebatter under våren haft anledning att tala om etableringskontroll i någon form, och jag har också i den allmänna debatten märkt att centerns tanke i det här fallet vunnit viss anklang. Man tycker då att det borde ha getts uttryck för detta också i bankoutskottets behandling av denna fråga. I reservationen har centerrepresentanterna sagt att tanken på att använda någon form av etableringskontroll som ett medel för att dämpa storstädernas expansion flera gånger har framförts i debatten om regionalpolitiken. Senast har den Lemneska utredningen redovisat vissa synpunkter på frågan om etableringskontroll eller etableringsanmälan.
Stödet skulle utgå i tre år för varje årsarbetskraft, varmed arbetsstyrkan utökades, de två första åren med 5 000 kronor och det tredje året med 2500 kronor. Sys Ang.
Flertalet remissinstanser som uttalat sig i frågan har ställt sig positiva till ett system innefattande i första hand anmälan. Departementschefen anför i propositionen att han finner det uteslutet att på grundval av föreliggande utredningsmaterial ta ställning till frågan om framförda krav på etableringstillstånd.
regionalpolitiken selsättningsökningar redan under år 1970 skulle berättiga till stöd.
Emellertid anser han att förutsättningar finns att redan nu aktualisera införandet av ett anmälningssystem och hänvisar därvid till en inom inrikesdepartementet upprättad promemoria i ämnet. Det förslagets huvudpunkter har redovisats i ett särskilt avsnitt i bankoutskottets utlåtande nr 40. Enligt reservanternas uppfattning bör samhället för att begränsa storstädernas tillväxt få möjligheter att påverka företagens etableringar.
Förslagen innebure — inklusive det transportstöd som chefen för kommunikationsdepartementet förordat — en regionalpolitisk satsning på 1200 miljoner kronor för en treårsperiod.
Vilka former den här påverkan bör ges kan inte avgöras förrän efter ytterligare utredning. Reservanterna vill ifrågasätta om påtagliga effekter kan nås genom ett samrådsförfarande av det slag som skisseras i promemorian. Man erinrar också om att erfarenheterna av utomlandstillämpade system med krav på etable ringstillstånd därför bör kartläggas och att förslag till ett sådant system utarbetas. I samband härmed bör även möjligheterna att tillämpa någon form av investeringskontroll övervägas. En utredningsverksamhet som har det här syftet bör enligt centerns mening snarast komma till stånd. Det transportstöd som = föreslagits från regeringens sida har behandlats i statsutskottets fjärde avdelning och återfinns i statsutskottets utlåtande nr 105. I ett antal reservationer har vi från centern fört fram förslag som skulle ytterligare förbättra balansen mellan olika regioner när det gäller fraktkostnaderna. Jag vill understryka att inte heller centerns förslag i den här delen kan göra anspråk på att vara tillräckligt. Jag vill gärna förutskicka att jag som ledamot i bilskatteutredningen avser att på lämpligt sätt gå vidare i fråga om förslag till utjämning regioner emellan på transportområdet. Ett sådant krav står för övrigt inskrivet i riksdagens principbeslut rörande trafikpolitiken. Herr talman! För de bygders skull som genom de av oss föreslagna insatsernas effekt skulle kunna komma i ett bättre läge hoppas jag givetvis att våra reservationer vinner kammarens bifall. I fråga om det nu föredragna bankoutskottets utlåtande nr 40 ber jag att få yrka bifall till reservation 9. Övriga yrkanden till olika utlåtanden kommer att framställas av andra representanter för centern. I fråga om statsutskottets utlåtande nr 103 ber jag att få återkomma med yrkande när detsamma föredragits.
liknande innebörd hade de förslag som framlagts i

Herr talman! Jag har hört att man i förväg har talat om denna debattdag som den stora Norrlandsdagen. Egentligen skulle jag anse det riktigt och önskvärt om vi kunde genomföra den na debatt utan att samtidigt tala så mycket om Norrland. Det problem som vi här skall diskutera är ju närmast frågan om hur vi bäst kan bereda människor sysselsättning och utkomst, oavsett var de bor. Det problemet är inte enbart ett Norrlandsproblem — även om det är påfallande aktuellt där i dag. Det är ett glesbygdsproblem framför allt, och glesbygder har vi som bekant i alla delar av landet. Jag är rätt övertygad om att en mängd människor i detta land är hjärtligt uttröttade på att höra talas om Norrland. En god och angelägen sak kan tjatas ihjäl, och resultatet kan bli en kvardröjande likgiltighet. Jag är allvarligt oroad för att denna likgiltighet håller på att slå klorna i den svenska riksdagen. Låt mig säga, herr talman, att jag inte finner det så underligt, samtidigt som det förvånar mig att inte denna u-landsdebatt för länge sedan knäckt allt intresse för en aktivitet man velat kanalisera till glesbygdsområdenas vitalisering. När jag talar om en u-landsdebatt är det säkerligen många som vill beteckna det som ett överdrivet och ovederhäftigt tal. Det kan hända att det är det, men nog präglas väl debatten ofta och i hög grad av den barmhärtige samaritens attityd. Och nog har vi själva gjort vad vi kunnat ibland för att mana fram bilden av en landsända som med konsekvensen hos en naturlag går sin undergång till mötes. Tyngdpunkten i argumenteringen i försöken att sälja Norrland och andra områden här i landet, där inte husen står så tätt och kanske inte är så höga som exempelvis i Stockholm, har ju tyvärr i stor utsträckning haft prägeln av en stödaktion, en räddningsaktion med en starkt uttalad social motivering. Man appellerar till hjälpsamheten, till medkänslan. Nog har vårt folk i många sammanhang visat prov på en storartad hjälpsamhet — det skall gärna erkännas — men på det kommersiella och det företagsekonomiska pla Ang. regionalpolitiken net kommer man sannolikt inte särdeles långt på den vägen. Under diskussionen omkring sysselsättningsproblemen har skapats vissa nyckelord, eller skall vi säga modeord, som lever en tid men så småningom förlorar i styrka och slagkraft och sedan får införlivas med den arsenal av förbrukade argument som under åren fyllt en uppgift i den uppehållande strategin, men inte längre tjänar det avsedda ändamålet. Vem känner inte igen vokabulären, stödområden, stödjepunkter, serviceorter, prioriteringsorter, servicecentra m.fl. — för att nu bara göra ett litet plock i rabatten. De flesta av dessa nyckelord innehåller värderingar. Det ligger knappast någonting positivt dynamiskt i medvetandet om att man lever och verkar i ett ”stödområde”. Det ligger inte någonting oemotståndligt attraktivt i att bli hänvisad till att slå sig ned och etablera sig i ett ”stödområde”. Det ligger en klar skillnad i värderingarna om man kan hänvisa till att man bor i en prioriteringsort eller i en serviceort. Risken finns med andra ord att vi genom att sätta en stämpel på en punkt i geografin där man kan — eller skall vi säga får — lyckas med sin hantering, av vad slag det vara må. Detta kallas också med ett övergripande ord för samhällsplanering. Vi inbillar oss gärna att detta med samhällsplanering är något nytt för vår tid. Ingalunda. Även våra fäder planerade, fast man tog väl mer sällan sina direktiv från kungliga huvudstaden. Denna planering skedde inte av en slump. Våra kyrkbyar och kommuncentra ligger där de naturligt bör ligsa, geografiskt spridda på ett riktigt och naturligt sätt i allmänhet, och på ett sådant sätt att hela landskap befolkningsmässigt blir en sammanhållen enhet. Vad jag vill komma fram till är att även i de s.k. glesbygdsområdena vuxit fram en samhällstyp betingad av de speciella sysselsättningsoch försörjningsförhållanden som varit rådande, med skog och jordbruk som basnäringar och med en bebyggelse som spritt sig från kustområdena inåt landet, efter de stora floderna, de större sjöarna och odlingsområdena. Inom dessa områden är bosättningen alltjämt intakt, men med ett vikande befolkningsunderlag, beroende främst på de förändringar som de nämnda basnäringarna undergått. Vare sig orterna är större eller mindre — jag tänker nu främst på de gamla kommunhuvudorterna — så är problemet detsamma. Sysselsättningsmöjligheterna viker och — det skall vi inte förbise — utbildningsmöjligheter och kostnader är inte jämbördiga. Nåväl, men nu skall vi ju skapa prioriteringsorter och serviceorter, säger man. Ja, då är vi där igen. Grundtanken bakom är väl kanske riktig, men jag tror att greppet i viss mån är felaktigt. Varför denna uppspaltning och klassificering? Måste inte alla dessa huvudorter jag talat om egentligen betraktas såsom prioriteringsorter? Ja, säger samhällsplaneraren, vi kan ju inte satsa på alla orter. Vad är det då man tänker satsa på? Ja, enligt glesbygdsutredningen vill man ge litet större bidrag och förmånligare villkor vid företagsetablering i de s.k. prioriteringsorterna. Varför det? Jo, man vill göra dem mera attraktiva och lockande. är de inte det då? Jo, förvisso, om man skall följa det urval som utredningen stannat för. Detta hindrar inte att dessa orter har svårigheter, stora svårigheter, men dessa svårigheter minskar knappast av att mindre orter, som ligger på ett avstånd av 8&— 10 mil därifrån, officiellt klassas ned till en lägre dignitet. Det är inte lätt för en vanlig människa att begripa finessen med att den som vill starta eller utvidga en rörelse på en plats, som ligger geografiskt mera ogynnsamt till och kanske också har andra han dikapp, nödgas göra detta på ogynnsammare villkor än på en ort som har bättre förutsättningar. När jag gör dessa allmänt kritiska kommentarer till den förda debatten innebär det inte någon anklagelse som riktar sig mot någon speciell — alla har vi syndat. Men jag tror att det är befogat att göra gällande att debatten haft och har, tyvärr, en alltför negativ grundton. Det positiva värdet av att vidga industrisamhället till nya områden i stället för att förstärka de olägenheter som ytterligare befolkningskoncentration vid de starkt industrialiserade områdena innebär borde komma till uttryck på ett mera tveklöst sätt. De positiva förutsättningarna borde klarare belysas och samhällsintresset på lång sikt analyseras. I grunden är ju detta som vi nu talar om en jämlikhetsfråga av första ordningen. De sysselsättningsproblem det här gäller har varit föremål för många och omfattande utredningar. Utredningsivern markerar ett intresse, men den kan också vara uttryck för en viss vanmakt. Utredningarna har väckt förhoppningar, men tyvärr är det ju så att man inte kan leva på utredningar. Det kan vara angenämt att få höra att det kanske blir bättre om tio—femton år, när man har hunnit utreda de eller de frågeställningarna. Men tyvärr är det ju en klen tröst, om man samtidigt vet att växeln förfaller om 14 dagar. Jag vill med detta ingalunda ha sagt att frågor inte behöver utredas, men det blir gärna så att den ena utredningen föder den andra. Det händer så litet, och missmodet sprider sig. Jag tror att det finns ett intresse, både hos regeringen och hos de politiska partierna över huvud taget, att åstadkomma någonting reellt, någonting som ger effekter nu och som skapar en grundval för en framtida utveckling. Tyvärr är det ju så att det område vi Ang. regionalpolitiken här diskuterar gärna blir en tummelplats för politiskt taktiskt agerande. Det är synd att det skall vara så, Jag tror att jag med gott samvete skulle kunna göra gällande att vi från folkpartiets sida gjort vägande inlägg i denna glesbygdsoch sysselsättningsdebatt under de senaste åren. Men jag skall inte fortsätta att suga på den karamellen, därför att jag finner det så angeläget att vi anstränger oss att söka samlande lösningar, och att vi också är beredda att solidariskt betala vad det kostar att skapa jämlikhet, att vidga den industriella sektorn till nya områden och att skapa nya företagsmiljöer. En invändning möter vi var vi än befinner oss i denna diskussion: Vi måste ha företagare, vi måste ha tillgång till riskvilligt kapital. Den invändningen går inte att komma förbi, och vi kommer aldrig förbi den, om vi inte kan prestera ett lockande alternativ. Därmed är vi väl också framme vid själva sakfrågan, den fortsatta regionalpolitiska — stödverksamheten och statsutskottets och bankoutskottets utlåtanden i detta ärende. Jag har sagt att vi måste prestera ett lockande alternativ. Den frågan reser sig då: Tillgodoser propositionens och utskottets förslag de krav och önskemål som man i det avseendet måste ställa? På den frågan kan man nog svara både ja och nej. Vi är inom utskottet ense i långa stycken, kanske i det mesta. Förslaget innehåller många saker som är bra. Brister det någonstans är det väl främst, som jag ser det, i fråga om de generellt verkande åtgärderna, åtgärder som på ett avgörande sätt kan påverka den industriella miljön. Vid utskottsutlåtandet finns fogade ett flertal reservationer, av vilka åtskilliga just sysslar med dessa allmänt övergripande åtgärder som syftar till att skapa större jämbördighet mellan olika orter och att även säkra ett fastare och mera omfattande samhällsen gagemang på de platser som i dag bildar centrum för ett mera betydande omland. Det kan, som vi även antyder i reservation 2 till statsutskottets utlåtande nr 103, bli nödvändigt med direkta statliga insatser som tillförsäkrar vissa orter en samhällsverksamhet och en service som tillgodoser ur jämlikhetssynpunkt rättmätiga krav. Ett led i samma syfte kommer också till uttryck i reservation 3, som behandlar frågan om lokalisering av sjukhus m.m. I reservation 6 beträffande områdesdifferentiering av =: lokaliseringsstödet påpekas hur en påbörjad negativ utveckling måste brytas om serviceoch samhällsfunktionerna i fortsättningen skall kunna upprätthållas. Till denna kategori av reservationer hör också reservation 15, där det påpekas hur angeläget det är, att man ägnar uppmärksamhet åt behovet av allmän service, exempelvis när det gäller skolor, post, kommunikationer, social service, lokaler för fritid och kultur m.m. Vi pekar också på vikten av att den kommersiella servicen kan fungera och bestå samt på möjligheten att t.ex. inrätta en lånefond med fördelaktiga lånevillkor för butiksoch hantverkslokaler m.m. Man bör också ta i beaktande vad ett utvidgat samarbete mellan kommuner och lokala företagsorganisationer i dessa avseenden skulle kunna åstadkomma. En del reservationer syftar till mera direkta och praktiska åtgärder, bl.a. reservation 7, där frågan om vad som skall betraktas som stödberättigad industriell verksamhet diskuteras. Man kommer där in på områden som anknyter till jordbruksproduktionen och pekar på att sådan hantering som avser bearbetning av jordoch skogsbruksprodukter och som inte direkt ansluter till en industriell utvecklingsprocedur bör behandlas välvilligt, då det gäller verksamhet som inte direkt anknyter till det statliga jordbruksstödet. I reservation 8 tas upp frågor angående lokaliseringsstöd för marknadsföring och utvecklingsarbete inom företagen. Av erfarenhet vet vi att detta är ett stort och viktigt område. Det torde kunna vitsordas, inte minst av företagareföreningarna och länsstyrelsernas lokaliseringssektioner. Frågan har tagits upp av en rad remissorgan, bl.a. Kooperativa förbundet, som anser att formerna för ett stöd till marknadsinvesteringar bör utredas. Enligt åtskilliga remissinstanser bör stöd även kunna utgå till vissa initialkostnader, inkörningskostnader för nya maskiner, produktionsenheter etc. Företagareföreningarnas förbund befinner sig bland dem som förordar stöd för dessa initialkostnader. Turismen som sysselsättningsgren och näringsfång tilldrar sig stort intresse, framför allt när det gäller inland och vissa fjällområden. Om vi skall kunna bygga upp en turistnäring av klass som kan få framtiden för Sig, krävs i regel mycket stora kapitalinsatser. En utredning om planering av turistanläggningar och friluftsområden pågår men har ännu inte avslutat sitt arbete. På detta område är det angeläget att aktuella planer inte hindras eller fördröjs av pågående utredningar och att formella möjligheter skapas att komma i åtnjutande av lokaliseringsstöd och avskrivningslån samt att dessa möjligheter även kan tillämpas utanför stödområdet. I det sammanhanget kan man bl.a. peka på öland. I allmänhet torde man våga säga att ett stimulansoch lokaliseringsstöd på detta område inte skulle behöva kollidera med allmänna planeringshänsyn. Turismens betydelse bör starkt betonas och denna näring ges hög prioritet inom de områden där förutsättningar för sådan verksamhet föreligger. Reservation 10 gäller frågan huruvida lokaliseringsbidrag eller avskrivningslån skall kunna utgå för anskaffande av maskiner. Departementsche-. fen avstyrker utredningens förslag i denna del och menar att kontrollsvårigheter och risk för snedvridande prisbildningseffekter skulle kunna uppstå genom en sådan subventionering. Vi som står för reservationen har svårt att förstå denna motivering. Kontrollsvårigheterna bör ju inte vara större för avskrivningslån än för lokaliseringslån. Risken för snedvridande prisbildningseffekter kan rimligtvis inte heller vara större genom subventionering i denna form än genom andra former för områdesdifferentiering som statsrådet i alla fall har anslutit sig till. Vi anser att möjligheter borde föreligga att genom direkta stödåtgärder även stimulera maskinanskaffningen. I synnerhet i de fall där kostnaderna för maskinanskaffning är förhållandevis höga skulle ett sådant stöd — naturligtvis tillämpat efter en noggrann prövning — säkerligen vara av mycket stor betydelse. Detsamma kan sägas beträffande vad som anföres i reservation 11 om lokaliseringslån för rörelsekapital. Detta behov skall kunna tillgodoses med hjälp av förordade kreditgarantier. Vi anser att kapitalförsörjningen i viss mån även skall kunna tillgodoses genom direktlån. Vi tror att detta skulle vara av värde speciellt när det gäller — vilket ju ofta kan vara fallet — att tillgodose investeringsbenägenhet vid en högkonjunktur. Om man förutsätter att dessa prioriteringssynpunkter medvetet tillämpas kan ett sådant förfaringssätt ogärna anses strida mot kreditpolitikens generella syften. Här kan det ju också vara skäl att erinra om vad riksbanksfullmäktige anfört om kreditgarantiers starka beroende av det rådande kreditmarknadsläget. Jag vill också understryka vad som framhålles i reservation 12 om angelägenheten av en medveten satsning och differentiering av stödinsatserna, speciellt i Norrlands inland, vissa kustområden i Norrbotten och i Tornedalen. Det planeringsunderlag som redan Ang. regionalpolitiken finns torde kunna läggas till grund för erforderliga prioriteringar särskilt med hänsyn till angelägenheten av att nödvändiga satsningar inte blir fördröjda. Det bör observeras att de möjligheter att differentiera bidragen som finns inte har fått den genomslagskraft som varit önskvärd. Slutligen ett par ord om det individuella utbildningsstödet som berörs i reservation 13. Huvudregeln är att utbildningsstödet skall utgå under tolv månader. I allmänhet kan detta antagas vara tillräckligt, men vi finner det dock mindre tillfredsställande med en ovillkorlig maximering, särskilt som det i en del fall kan komma att röra sig om arbetskraft med mera kvalificerade arbetsuppgifter och utbildningen också i flertalet fall skall försiggå i en inte utvecklad arbetsmiljö. Vi anser därför att även om ettårsgränsen i flertalet fall är tillräcklig så bör stödet ändå kunna utsträckas till arton månader i de fall där så befinns erforderligt. I den presentation av glesbygd och inland som då och då förekommer i TV och andra massmedia får tyvärr de negativa dragen gärna en stark betoning som på sitt sätt bidrar till att villfarelser och vanföreställningar lever kvar. Man vägrar att inse att Norrland t.ex. alltjämt är en rik landsända. Utan malmen, skogen och vattenkraften vore vi inte det välmående land som vi ändå är. I de flesta kommuncentra har man en god samhällsservice, ett väl utvecklat skolväsende, på sina håll också ganska goda vägförbindelser. Denna samhällsuppbyggnad har skett under den långa period då jordbruk och skogshantering sysselsättningsmässigt var de dominerande inkomstkällorna. Alla känner vi den lavinartade utveckling som skett på dessa områden och som gjort att tusentals arbetsföra människor förlorat sina försörjningsmöjligheter på områden, vilka tidigare betraktats som säkra basnäringar, även om de inte gett några stora inkomster. Det är naturligt att man inte har kunnat bereda ny sysselsättning i tillräcklig omfattning, men det är också angeläget att göra klart för sig att detta är mer beroende på problemets dimensioner än på att förutsättningar för annan verksamhet saknas. Man bör också komma ihåg att man, framför allt i Norrlands inland, inte har den företagstradition att bygga på som förhållandet är i andra delar av landet, främst beroende på den näringsstruktur som hittills bildat det väsentliga försörjningsunderlaget. En ny näringspolitisk inriktning kräver initialåtgärder, som det allmänna måste svara för. Det måste bli det pris man får betala för att åstadkomma den jämlikhet och den trygghet som är ett elementärt villkor även för de människor som bor i de delar av landet där den industriella utvecklingen av naturliga skäl befinner sig i ett annat läge. Jag sade inledningsvis att en av de viktigaste förutsättningarna för att kunna stimulera företagssamhet och sysselsättning är att genom generalla åtgärder skapa en ekonomiskt gynnsammare, men också ur andra synpunkter vänligare och trivsammare företagsmiljö. Detta gäller inte minst på transportoch kommunikationssidan. I statsutskottets utlåtande nr 105, som behandlas i detta sammanhang, belyses olika sidor av detta problem. Jag vill, utan att närmare gå in på detaljer — andra kommer att göra det — helt instämma i flertalet av de reservationer som fogats till detta utskottsutlåtande. En av de angelägnaste åtgärderna när det gäller att skapa intresse bland företagare och industrifolk för att etablera sig i nya områden är otvivelaktigt att olägenheterna med avstånd och geografisk belägenhet elimineras i görligaste mån. Detta är ingen omöjlighet. Vägnätet kan förbättras där så är erforderligt. Fraktkostnaderna vid statens järnvägar kan nedbringas och utjämnas. Detta gäller den tyngre trafiken, men det gäller inte minst styckegodsoch person befordran, och det gäller även telekostnaderna som måste utjämnas. Avstånden måste krympas, ekonomiskt och kommersiellt. I det avseendet kan statsmakterna prestera avgörande insatser. I detta sammanhang kan det också vara anledning att beröra kostnaderna för persontrafik med flyg. Vi har ett väl utvecklat nät av flygförbindelser i vårt land med en god service och standard — men vilka priser! Det är ett transportmedel för riksdagsmän, företagsledare och andra som får sina resekostnader betalda på annat sätt, men det är knappast ett färdmedel för vardagsmänniskan med måttliga inkomster. Hur detta problem skall kunna angripas vet jag inte, men jag är övertygad att någonting radikalt måste ske och att vi här rör oss på ett område, där man har möjlighet att nå oanade effekter. Det är inte likgiltigt för den företagare som slår sig ned i en ort i Norrland, om det kostar 400 kronor eller 150 kronor att hälsa på släkt och vänner eller att sköta nödvändiga affärsförbindelser. Det är viktigt och nödvändigt att man i de områden vi här talar om kan skapa ny företagsamhet och ny sysselsättning och därmed också åstadkomma ett mera differentierat näringsliv. Framför allt tror jag dock att man måste bygga på den företagsamhet och den sysselsättningsbas som redan finns. I det sammanhanget skulle jag gärna vilja säga ett ord om en näringsgren som gärna glöms bort, som inte tillräckligt beaktas som sysselsättningsfaktor, nämligen jordbruket. Jordbruket är nödvändigt ur försörjningsoch beredskapssynpunkt i de norra delarna av landet. Man bör nog räkna med att jordbruket, även om det kommer att undergå förändringar och många brukningsdelar alltjämt kommer att läggas ned, ändå kommer att bestå som en betydande näringsgren. Det förefaller mindre sannolikt att de stora enheterna, de s.k. KR-jordbruken, kommer att bli den dominerande formen för jordbruk i inlandet. Strukturella och topografiska förhållanden men även företagsekonomiska bedömningar styrker ett sådant antagande. Det medelstora familjejordbruket, i fråga om storleken mätt med andra värdeskalor än vad experterna räknar fram, torde bli den förhärskande formen i framtiden — alltså den grupp som i dag är praktiskt taget utesluten från varje möjlighet till lån eller bidrag från det allmänna för att förbättra sina ekonomibyggnader eller komplettera sin inventarieutrustning. Låt oss ta vara på de möjligheter som på detta område erbjuder sig, stimulera utveckling och nytänkande och medvetet infoga även jordbruket i våra sysselsättningspolitiska strävanden. Jag skall, herr talman, sätta punkt här. Nu gäller det att bryta trenden, att forcera ”motståndsvallen”. Vad vi nu behandlar och de beslut vi kommer att fatta må ingå som ett led i denna strävan. Kommer det att visa sig tillräckligt? Jag är övertygad att det inte är tillräckligt, att det kommer att krävas nya initiativ och nya grepp, vilja till samförstånd och beredvillighet till andra och djärvare satsningar. Då kanske vi kan våga hoppas på att missmodet och pessimismen skall vika och lämna rum för de förhoppningar och den framtidstro som är det första villkoret för att våra bygder skall utvecklas och leva vidare. Jag ber, herr talman, att få återkomma beträffande yrkandena.

Herr talman! I denna debatt har vi att diskutera inte mindre än 101 avgivna motioner som i sin tur har resulterat i 45 reservationer jämte ett särskilt yttrande. I de av mig angivna siffrorna på antalet motioner ingår naturligtvis en del dubbelräkningar genom att vissa motioner till en del har behandlats i ett utskott och till en annan i ett annat utskott. Antalet motioner belyser intresset för de lokaliseringspolitiska frågorna.

Under den gångna delen av årets riksdagssession har i andra sammanhang behandlats olika motionsuppslag som berört lokaliseringspolitiken. Det är endast att med beklagande konstatera att redan en hel del förslag blivit nedröstade som skulle ha varit till gagn särskilt för Norrlandslänen. Låt mig erinra om att våra förslag avvisats i fråga om höjning av mjölkpristillägget, bidrag till icke lönsamma busslinjer, i fråga om koncentration av SVETAB:s verksamhet i Norrbotten, i fråga om sänkning av arbetsgivaravgiften i Norrlandslänen, i fråga om ändrade beskattningsregler för vattenfallsverket och då det gäller en snabbare ändring av teletaxorna. Också i nu föreliggande utlåtanden avvisas ett stort antal förslag som framlagts av oppositionen. Herr talman! Vi kan i dag konstatera att utflyttningen från Norrlandslänen fortgår i oförminskad, för att inte säga accelererad, takt. Inte minst anmärkningsvärt är att sysselsättningen inom den statliga företagsamheten i Norrland väsentligt har minskat under 1960-talet. Antalet anställda i statliga företag i Norrland har under nämnda tid minskat från 45 000 till 34 000, d.v.s. med 11 000, eller om man så vill med 25 procent. Samtidigt har det enskilda näringslivet under samma period ökat antalet anställda från 99 000 till 107 000. De av mig angivna siffrorna borde i hög grad kunna minska skallet på det enskilda näringslivet och dess oför måga och ovilja till medverkan i fråga om sysselsättning för invånarna i Norrlandslänen. Under den allmänna motionstiden i januari avgavs ett stort antal motioner av representanter för moderata samlingspartiet. Samtliga motioner baserades på dels det principprogram som av partiet föregående år antagits, dels på det särskilda Norrlandsprogram som också enhälligt antagits av partiet. I moderata samlingspartiets principprogram heter det: ”Målet för regionpolitiken är att inom landets olika områden åstadkomma en utveckling som på sikt garanterar den enskilde trygghet i boende och arbete. Ett särskilt aktionsprogram måste därför upprättas för Norrland. Det måste omfatta en utvecklingsplan, en särskild utvecklingsfond, ökade möjligheter för företagareföreningar att stimulera till nyetablering, företagsledarutbildning, ökad satsning på turismen, insatser i samverkan med Norge för underlättande av transporter, då det gäller import och export över norska hamnar och ett miljöpolitiskt och socialpolitiskt motiverat stöd till det norrländska jordbruket. Vid sidan härav bör mera allmänt verkande åtgärder för hela regioner utvecklas. Taxesättningen, liksom även beskattningsåtgärder, bör kunna användas som regionalpolitiska medel.” Utgående från dessa allmänna principer har också vår Norrlandspolitik utformats, och den kan i korta ordalag sammanfattas på följande sätt: En tio års utvecklingsplan bör upprättas för Norrland. Skattepolitiken bör reformeras så att företagsamhet i Norrland stöds och uppmuntras. Fördelning av kommunalskatter mellan produktionsoch <:huvudkontorskommuner måste ses över. Fördelaktigare avskrivningsregler måste införas. Ökad satsning måste ske på arbetsmarknadsutbildning. Statens institut för hantverk och industri måste få möjlighet att stimulera nyetablering genom allsidig kursoch konsultationsverksamhet. En koncentration av = lokaliseringsstödet bör ske till orter som kan utgöra kärnpunkter i utvecklingsbara regioner. Umeå universitet bör utbyggas till ett Norrlandsuniversitet. En teknisk hösgskola bör upprättas i Luleå. En översyn av statens taxepolitik bör verkställas. Ökade samhällsinsatser måste göras för att säkra en fri sjöfart på Norrlandshamnarna. Teletaxorna bör sänkas. Samhället måste garantera ett Norrlandsjordbruk av sådan omfattning att beredskapsmotivet tillgodoses och en fortsatt accelererad avfolkning av den norrländska = glesbygden «motverkas. Äldrestödet bör utbyggas. Prisregleringen på jordbruksprodukter utfor mas så att producenterna i norra Sverige får tillgodoräkna sig ett högre avräkningspris. Ökade insatser för att vidareutveckla turistnäringen i Norrland. Detta var, herr talman, en kort sammanfattning av vårt Norrlandsprogram. Vi hade för ungefär ett år sedan en lång debatt i riksdagen om lokaliseringspolitiken. I det då föreliggande utlåtandet, nr 30, från bankoutskottet fanns ett särskilt yttrande av moderata samlingspartiets representanter. Jag citerar ur detta: ”Misströstan och en alltmer utpräglad pessimism har spritt sig hos befolkningen i de drabbade områdena, särskilt i Norrland. Denna negativa attityd har bidragit till att skapa en uppbrottsstämning som är illavarslande och som snarast måste brytas. En förnyad framtidstro på utvecklingsmöjligheter inom skogslänen måste skapas. Läget har nu blivit så allvarligt att en kraftsamling erfordras. Det krävs åtgärder som för den berörda befolkningen manifesterar statsmakternas beslutsamma vilja att ingripa. Skall tillräcklig effekt kunna uppnås är det enligt vår mening nödvändigt att alla politiska partier samverkar. Ställda i valet mellan att söka lösningar efter utpräglat partipolitiska linjer och att eftersträva samlande sådana har vi för vår del funnit angelägenheten av snara och effektiva resultat fälla utslaget för den sistnämnda handlingslinjen.

Den femåriga försöksverksamheten, avseende <:lokaliseringspolitiken, har icke lyckats bryta den negativa utvecklingen inom Norrlandslänen. Mera omfattande åtgärder måste således insättas. Det nya förslag som regeringen nu framlagt måste ses som ett provisorium i avvaktan på de framtida lösningar som kan aktualiseras sedan underlag för bedömningar framtagits genom de olika länens pågående arbete med länsplaneringen. Trots att således underlag i dag saknas för mera vittgående åtgärder måste erfarenheterna från den bedrivna försöksverksamheten läggas till grund för dagsaktuella åtgärder. Så har också skett i regeringens nya förslag. Vi godtar de föreslagna åtgärderna, särskilt som flertalet överensstämmer med förslag som i flera år framförts av moderata samlingspartiet. Men de föreslagna åtgärderna måste enligt vår mening kompletteras. I vår partimotion begärs därför ytterligare åtgärder: bättre utnyttjande av skattepolitiken, större avskrivningsmöjligheter, differentiering av arbetsgivaravgifterna, slopande av energibeskattning för industrin samt rättvisare skatteprinciper vad beträffar produktionsoch huvudkontorskommuner. Vi tror också att det skulle löna sig mer att tillgripa generella stödåtgärder än att bygga upp ett omfattande byråkratiskt system. Regeringens förslag om begränsningar i den stödberättigade verksamheten avvisar vi därför och påtalar att flertalet servicetjänster åt industrin inom sektorerna administration, marknadsföring och utvecklingsarbete också borde komma i fråga när det gäller lokaliseringsstöd. Vidare vill vi i likhet med centerpartiet och folkpartiet ha försöksverksamhet med s.k. industricentra som föreslagits av bl.a. 1968 års lokaliseringsutredning men som nu avvisas av regeringen. Herr talman! Talesmän för moderata samlingspartiet kommer att närmare belysa de synpunkter som kan läggas på de reservationer som vårt parti biträder. Själv skall jag övergå till att kommentera de två utlåtanden där jag har deltagit i utskottsbehandlingen. Jag börjar med bankoutskottets utlåtande nr 40. Bankoutskottet har ju att till prövning uppta de långsiktiga målen för regionalpolitiken. Reservation 2, där mitt namn förekommer, går ut på att även riksdagen här skall göra det uttalandet att stödåtgärderna i större utsträckning bör inriktas på generella åtgärder som främjar ett företagsvänligt klimat. Vi har nämnt exempel på trafikpolitikens och skattepolitikens område. Vi har ansett den frågan så pass betydelsefull att vi även i bankoutskottet velat göra denna hårda skrivning. Frågan i övrigt återkommer sedermera i anslutning till behandlingen av bevillningsutskottets betänkande nr 36. Reservationen 6 a, som moderata samlingspartiet ensamt står för, tar upp kravet på en utvecklingsplan för Norrland. Jag har tidigare, herr talman, påpekat att denna fråga tas upp i vårt antagna principprogram, och i vårt Norrlandsprogram har vi begärt en tioårig utvecklingsplan för Norrland. Vi har ansett ett tioårsperspektiv såsom lämpligt för en sådan planering. Den måste nämligen innefatta ett mycket avancerat investeringsprogram och stödåtgärder av både arbetsmarknadspolitisk och socialpolitisk natur. En utvecklingsplan, som lämnar besked om att statsmakterna avser att satsa på ett antal utvecklingsbara orter i Norrland och sörja för att erforderliga stödorter i Norrlands inland kan bibehållas, skulle genom att undanröja denna osäkerhet få verkningar långt utöver dem som de direkta ekonomiska insatserna ger anledning att räkna med. Denna utvecklingsplan skall självfallet utmynna i ett näringspolitiskt program. Men vi säger samtidigt i reservationen att det faktum att vi markerar en tioårig utvecklingsplan inte på något sätt får förhindra att åtgärder snabbt insättes för att bryta den nuvarande utvecklingstendensen. Reservationen 8, avgiven av moderata samlingspartiet, tar upp frågan om hänsynen till de samhällsekonomiska effekter av olika slag som uppkommer i samband med den befolkningsomflyttning som numera äger rum i riket. Det är riktigt att vi har expertgruppen ERU, som utreder dessa frågor och närmast skall se på produktionskostnaderna i olika regioner och de olika samhällsekonomiska konsekvenserna av skilda lokaliseringsalternativ. Vi finner det för vår del angeläget att få till stånd en sådan utredningsverksamhet som direkt kunde analysera och värdera de samhällsekonomiska konsekvenserna av den näringslivslokalisering och befolkningsomflyttning som i dag äger rum. Därför har vi i denna reservation hemställt om en utredning i ärendet. Innan jag övergår till att behandla utlåtandet från statsutskottets fjärde avdelning skall jag, herr talman, be att få yrka bifall till reservationerna 2, 6 a och 8 i bankoutskottets utlåtande nr 40. Herr talman! Transportkostnadernas roll i lokaliseringspolitiska sammanhang har under närmare 30 år varit föremål för olika utredningar. 1943 framhöll 1940 års Norrlandsutredning att en utredning måste göras. År 1946 framlade 1944 års Norrlandskommitté konkreta förslag till taxesänkningar. År 1951 framhöll 1947 års utredning angående näringslivets lokalisering att utredningar inom kommunikationsområdet måste samordnas med lokaliseringsplaneringen. År 1963 framlades av 1959 års kommitté för näringslivets lokalisering vissa förslag till fraktlättnader. År 1969 anfördes av 1968 års lokaliseringsutredning att stor uppmärksamhet måste ägnas dessa problem vid fortsatta utredningar. Trots allt vad som sagts har emellertid inga speciella åtgärder tidigare vidtagits i syfte att sänka kostnaderna. Tvärtom har den förda taxepolitiken med ofta återkommande taxehöjningar försämrat - konkurrensförmågan = för Norrlandsföretagen. Alldeles särskilt har detta varit markant under de senaste fyra åren då inte mindre än sex taxehöjningar har genomförts och i princip med procentuella påslag som just drabbar de långa transporterna. För att belysa effekten av de senaste taxehöjningarna har ett företag i Norrbotten som tillverkar sektionsbyggda trähus närmare studerats i vad avser transportkostnadernas utveckling. Under de senaste fyra åren har transportkostnaderna för ett hus till Stockholmsregionen ökat från 2700 kronor till 5300 kronor, d.v.s. med nästan 100 procent. Observera att enbart taxehöjningen den 1 juni förra året och den 1 januari i år har inneburit transportmerkostnader för detta Norrbottensföretag i förhållande till en konkurrent i Mellansverige av storleksordningen 600 kronor per hus. Det totala lokaliseringsstöd som företaget erhållit, innefattande bidrag, viss räntebefrielse på lånet samt kapitalkostnaden för det alternativa kapitalet enligt företagets beräkningar, uppgår till 600 kronor per hus under en normal avskrivningstid. Konkurrensläget har således för Norr bottensföretaget på ett halvt år försämrats lika mycket som samhällets lokaliseringsstöd betyder för = företaget. Exemplet belyser det ohållbara i att icke anpassa trafikpolitiken till lokaliseringspolitiska aspekter. Nu skall jag, herr talman, ge mitt erkännande till regeringen för att den inte längre anser sig kunna underlåta att handla och, trots att den senaste lokaliseringsutredningen inte framlagt särskilt förslag, likväl för riksdagen framlagt proposition med förslag till vissa transportstödåtgärder. Vi accepterar, herr talman, propositionen men vill att den kompletteras. Det är av dessa anledningar som vi när det gäller statsutskottets utlåtande nr 105 har tvingats till ett antal reservationer som jag till slut skall beröra. Den blanka reservationen vid punkten 1 återkommer jag till i anslutning till den sista reservationen i ifrågavarande utlåtande. Reservationen 2 berör Gotlandstrafiken. Den har redan tidigare nämnts här i dag. I reservationen begär vi tillsammans med folkpartiet och centerpartiet att åtgärder snarast vidtas för att ernå en tillfredsställande lösning av det gotländska kommunikationsproblemet. Jag har svårt att förstå att vi inte kunde bli ense i utskottet vid behandlingen av denna fråga. Reservationen 3 har också förorsakats av motioner från oppositionens sida.

Den bestämmelsen drabbar speciellt de inre delarna av Jämtland och Norrbotten, där man många gånger har behov av transporter till isfria hamnar i Norge. Därför menar vi att transportsträckan utanför Sverige också borde få vara kvalifikationsgrundande för erhållande av stöd. Reservationen 8 går ut på att vi inte har accepterat Kungl. Maj:ts förslag att viktgränsen skall vara 500 kilo. Vi tror att det är en olyckligt vald gräns och stöder därför de motioner som går ut på att viktgränsen är mycket ogynnsam för vissa små och medelstora företag och borde sättas vid 200 kilo. Det är allt vad reservationen 8 innehåller. Reservationen 9 tar upp frågan om restitution av transportstödet. Bestämmelsen att restitution skall ske en gång per år innebär onekligen att företagen får stå för kreditoch räntekostnader under i sämsta fall ett år. Vi anser att man borde kunna överväga någon lösning på detta problem, exempelvis införande av halvårsintervaller. Det är hela den problematiken som vi har belyst och vill få närmare översedd. Slutligen vill jag beröra reservation 10, som rör sänkning av persontrafikkostnaderna. Jag skall från början medge att utskottsmajoriteten har varit ganska positivt inställd till själva tanken att åstadkomma en lösning i detta sammanhang. Majoriteten har också velat ge sin mening till känna till Kungl. Maj:t. Vi har emellertid inte ansett att man kan ge uttryck för en så pass tunn uppfattning som majoriteten vill göra. Det torde kunna anses, säger man, att persontrafikkostnaderna har betydelse. Vi använder från vår sida klart språk på den punkten och säger att de spelar en mycket viktig roll i lokaliseringsoch trafikpolitiska sammanhang, speciellt för Norrland. Vi säger att det är uppenbart, men det har inte utskottsmajoriteten velat gå med på. Vi har också anfört att Kungl. Maj:t själv bör överväga vilka metoder som skall användas för att reducera persontransportkostnaderna. Här återkommer jag delvis till vad den blanka reservationen nr 1 berör. I reservationen 10 heter det: ”Bland de spörsmål som bör prövas är frågorna om maximitariffer, en taxemässig samordning mellan bussoch järnvägsresor samt speciella taxor för resor inom Norrland ävensom taxorna på de norrländska flyglinjerna.” Vi har bett att få hela detta problemkomplex översett. Vi vill få fram ett samlat program för sänkta persontransportkostnader, såväl för järnväg, för buss som för flyg. Vi begär också att förslag härom skall föreläggas riksdagen utan dröjsmål. Därför bör arbetet bedrivas med största möjliga skyndsamhet. Herr talman! Jag får senare återkomma med yrkanden beträffande de reservationer i statsutskottets utlåtande nr 105 som jag här har berört. Avslutningsvis vill jag säga några ord om en annan fråga. Jag nämnde nyss att vi för något år sedan hade en lokaliseringspolitisk debatt. Jag vet vad jag då sade i ett par hänseenden, och jag kan inte underlåta att i detta sammanhang — det här är kanske sista gången som vi för en lokaliseringspolitisk debatt i riksdagens första kammare — säga mitt hjärtas mening på den här punkten en gång till. Det är inte bara en fråga för oss norrlänningar — och kanske en del andra som har samma problem att brottas med som vi har. Det är inte bara en fråga som berör oss, det är en fråga som i första hand självfallet berör hela det svenska folket. Men jag tror man måste vidga perspektiven och se det här i betydligt större sammanhang. Detta är inte bara en nationell fråga, herr talman, detta är en internationell fråga.

Må den icke bli förstörd genom en felaktig lokaliseringspolitik! Då gör vi en björntjänst mot svenska folket, mot hela det europeiska folket.

Herr talman! Det förslag till utlåtande som härstammar från statsutskottets tredje avdelning, alltså statsutskottets utlåtande nr 103, vilket är det enda jag här kommer att beröra, omfattar 43 moment, och i 17 av dessa föreligger alternativa förslag. Av detta skulle man kunna dra den slutsatsen att förslaget är ett splittringens dokument och att den enhälliga uppslutningen kring 1969 års riktlinjer var en engångsföreteelse. Nu har väl det som redan sagts från oppositionssidan visat att de skilda meningarna inte röjer alltför djupgående motsättningar. I några fall är det enligt min mening fråga om så små saker att man kan misstänka att reservationerna tillkommit mer för att visa upp ett engagemang än för att leda utvecklingen framåt. I de tre partimotionerna har man också ställt sig bakom huvudprinciperna i propositionsförslaget. Den huvuddel av propositionen nr 735 som statsutskottet haft att behandla innebär förslag om att fortsätta och gå vidare på inslagna vägar — investeringsstödet byggs ut och nya medel prövas. För den närmaste treårsperioden har satsats ungefär lika mycket som under den gångna femåriga försöksperioden. Och ändå är det inte bara det direkta ekonomiska stödet vi skall tänka på. Den tiden är väl förbi — hoppas jag — när man såg lokaliseringsstödet som ett medel att flytta arbetstillfällena ända hem till den arbetssökande i vilken ort han än bodde. Vi får alltså alla möjliga följdinvesteringar också, som inte bokförs på regionalpolitikens konto, förutom den allmänna standardhöjningen och glesbygdsstödet. Bankoutskottet har behandlat de långsiktiga målen för en regionalpolitik — d.v.s. den framtida önskvärda struktur som man vill sträva efter. Gränsdragningen mot de närliggande målen, som statsutskottet behandlat, blir i den praktiska handläggningen = flytande. Klart är väl att vi i diskussionerna om de närliggande målen på ett handgripligt sätt får in de akuta balansfrågorna och därför självfallet också tvingas gå nära intill de arbetsmarknadspolitiska bedömningarna. I den mer allmänna delen av statsutskottets utlåtande har vi ett antal reservationer, som kan tas till utgångspunkt för ett försök att analysera vad det egentligen är som skiljer oss åt. I motionerna bakom reservationen 1 — från enbart centerpartiet — går yrkandet ut från att det behövs en ny typ av befolkningsmässig planering som skulle innebära avvägningar mellan ett stort antal faktorer. En slutsats har dragits i förskott, nämligen att människan inte kan anpassa sig till pressande förhållanden i stora befolkningskoncentrationer. Detta skall motarbetas genom att riksdagen bestämmer regionala befolkningstal som riktpunkt för planeringen. Motiven ligger i mycket i långsiktiga mål, och vi har därför också i den delen hänvisat till bankoutskottets behandling. För min del får jag bara erinra om ERU:s slutsats att de långsiktiga målen inte bör formuleras i regionala folkmängdstal utan så att man försöker få en ekonomisk utveckling i vissa orter för att tillgodose individernas trygghet och valfrihet. Detta innebär inte att vi måste ta Ang. regionalpolitiken avstånd från decentraliseringstanken — sedd som balansskapande faktor — eller från det självklara målet att tillgodose glesbygdsbefolkningens intressen. Snarare är det en förutsättning för att så skall kunna ske. För statsutskottets del — och i det mer närliggande perspektivet — har majoriteten mer än reservanterna betonat planeringstekniken som sådan. Vi har inte anslutit oss till den rena anpassningsplanering som motionärerna med rätta angriper. Vi har dock erinrat om att vi i dag och om tio år har levande människor som utsätts för en strukturomvandling inom bl.a. skogsoch jordbruket som inga vackra ord kan hejda. De har krav på jämlikhet i livstiden. Vi måste därför planera — utan att motverka de långsiktiga mål som är bedömbara — så att vi tar ansvar även för förändringar nu och i morgon. Detta är ett dilemma som vi aldrig kommer ur, om vi vill sätta den enskilde i centrum. I varje målkonflikt blir resultatet, för de levandes skull, ofta en kompromiss. Även om reservationen är nedtonad till mer allmänna omdömen kan den möjligen noteras som ett bevis på den tilltro till central statlig planering som centerpartiet därmed markerat. Det jag sagt om brytningen mellan närliggande och kanske slutna mål samt långsiktiga målsättningar återspeglas också på ett par andra punkter. Jag tänker då närmast på prioriteringsresonemangen. I fråga om prioriteringar av vissa orter inom regionalplaneringen har utskottsmajoriteten bedömt läget så, att det som anges i propositionen om ortsklassificeringen, och då närmast serviceorterna i grupp 4, tillgodoser vad mittenpartierna föreslår i sina partimotioner. Skillnaden mellan majoritetens skrivning och motionärernas är i sak den att utskottet inte vill ha en typ av statliga garantibeslut för detta slag av mindre tätorter. I reservationen 2 har också ordet garanti försvunnit, och skillnaden är egentligen bara den att reservanterna vill ”ytter ligare betona” vikten av en planering även för dessa mindre och ibland ofullständiga servicecentra. Det blir inte konkretare av reservationen än det blir av majoritetens text. Under alla förhållanden är det väl på det regionala planet som konkretionen slutligen finns att hämta. Hit hör också frågorna om den geografiska inriktningen av det direkta 1okaliseringsstödet. Den prioritering som ligger i det faktum att ett allmänt stödområde fortfarande bör anges har utskottet enhälligt anslutit sig till. Enighet föreligger också om en prioritering i viktiga avseenden av ett inre stödområde. Bortsett från bestämningen av gränslinjer som jag återkommer till skulle alltså prioriteringsbedömningarna så långt vara enhälliga. Men det är svårt att vara opposition om man inte kan markera avsteg från regeringslinjen. En utgångspunkt för diskussionen om prioriteringar är att man har klart för sig att en prioritering innebär att man sätter något före något annat. Om man har begränsade resurser innebär prioriteringen att man i några fall måste vänta, i andra bli utan tilldelning. Mittenpartierna har ju alltid varit i den lyckliga omständigheten att man kan prioritera så att alla får. Resurserna är outtömliga eftersom man är säker på att aldrig behöva ta ansvaret för att få fram medlen, Exemplen är många. Det hittills senaste från tredje avdelningens område är reservationen vid bostadsutlåtandet om bostadsbyggandets regionala fördelning, en reservation som jag skall bevara i tacksamt minne. Den innehöll i korthet att vi dels skall prioritera bristområdena, dels skall vi prioritera övriga områden. Hur är det nu i fråga om prioriteringar av ett lokaliseringsstöd? En bild av frågeställningen får man om man jämför Skånska Dagbladets farhågor för en för hård koncentration enligt regeringsförslaget med Norrbottens-Kurirens oro för att inte en exak tare prioritering ingår i förslaget. Den geografiska bilden illustrerar också i någon mån ur vilka bevekelsegrunder man gjort sina bedömningar. Det bör i den här frågan noteras att man inte från något håll fört fram förslaget att nu och i detta sammanhang utpeka vissa orter till vilka lokaliseringsstödet skall prioriteras. Detta bör understrykas eftersom i tidningsdebatten i flera fall riktats kritik mot att regeringen velat avvakta Länsprogram 1970. Vad är det nu för konkret motsättning i fråga om prioriteringar av lokaliseringsstödet? Jo, utskottsmajoriteten har anslutit sig till en geografisk prioritering för ett allmänt stödområde och därutöver till det inre stödområdet. Utskottet har sagt att en differentiering av stödets storlek liksom hittills skall ske till inlandets förmån samt har erinrat om sysselsättningsstödets anknytning till det inre stödområdet. Center och folkparti säger i reservation nr 6 att tillgängliga resurser måste ”i ytterligare omfattning” koncentreras = till glesbygdsblocken. är inte det samma sak? Nåväl, om det också är samma sak så långt, så har de borgerliga representanterna i alla fall delvis följt ett centerpartiförslag och i reservation 10 föreslagit att man i det inre stödområdet skall räkna in också maskiner m.m. i stödunderlaget för avskrivningslån. Är då inte det ytterligare en prioritering? Jo — kanske — men vad betyder det egentligen? En bra bild får man om man jämför med mittenreservationen 12 om högre procentsatser för bidrag och lån till det inre stödområdet. Smaken av gammalt vin i nya läglar blir tydlig. Majoriteten har stött propositionsförslaget — som jag nyss sagt — även när det gäller att en differentiering av stödets storlek som hittills skall ske till inlandets förmån. Är det inte där poängen ligger, nämligen att kunna bjuda mer stöd än normalt om angelägenheten ur samhällssynpunkt kräver det? Varför då i detta sammanhang och på denna grund ta upp konstruktionsteknik som om det vore principfrågor? Jag utgår då från att vi inte skall eftersträva helt statsunderstödda industrier i privat regi. I de fallen får vi nu lita till rent statlig verksamhet. Vad särskilt angår lån för rörelsekapital får noteras att mittenpartiernas tilltro till bankernas kreditprioritering inte varit lika stark som eljest. Framtiden får väl visa om samhället måste göra fler ingrepp för att tillgodose de borgerliga kraven. Jag berörde tidigare stödområdesindelningen. Där har vi att bedöma två huvudfrågor. Den ena är om gränsen på fastlandet skall förskjutas söderut för att man skall få med det ena eller andra området intill den föreslagna gränslinjen. Den andra rör Gotlands ställning. Utskottsmajoriteten — med undantag endast för centerpartiet — har haft fullt klart för sig att förhållandena i vissa fall utanför stödområdet kan vara av samma art som i vissa områden inom detsamma. Det är också klart att avflyttningssiffrorna ibland är mera negativa utanför än innanför gränsen. I utlåtandet från utskottet poängteras att lösningen inte generellt ligger i att förskjuta gränsen. Det gäller att få en mjuk övergång. Jag skall inte gå igenom alternativen ett och ett. Det största intresset tilldrar sig kanske förslagen från centern i reservation 4 om att ta in hela Kopparbergs län och från de tre borgerliga partierna att ta in Gotland i stödområdet. Det är klart att det ur vissa synpunkter alltid är obekvämt att arbeta med geografiska gränser liksom med prioriteringar, eftersom det alltid blir någon som anser sig ha kommit på fel sida om gränsen. Det gäller var den än dras. Förslaget i propositionen om gränserna på fastlandet tillgodoser dock — enligt allas mening utom centerns — kraven på att gränsen skall bli i viss mån flytande. Redan tillämpningen hittills bör ge rimlig trygghet. Det framgår av Ang. regionalpolitiken förslaget att för de första fyra åren av försöksperioden 31,6 procent av stödet gått utanför stödområdet. Hälften av detta har gått till just de delar av Värmlands, Kopparbergs och Gävleborgs län som nu ligger utanför stödområdet. Det är mer än vad Jämtlands och Norrbottens län fick tillsammans. I fråga om Gotland — som tas upp i reservation nr 5 — är förhållandet i viss mån annorlunda. Det grundläggande är här öns isolerade läge. Såvitt jag förstår blir det för Gotlands del i så stor utsträckning fråga om speciella bedömningar beträffande stödåtgärder att den nuvarande ordningen bör bibehållas. Det innebär inte att jag inte gärna skulle se ytterligare initiativ på Gotland, men utvecklingen hittills har inte berott på att Gotland varit utanför stödområdet. Det har inte ens gotlänningarna påstått. Slutligen vill jag i det här sammanhanget ta upp försöken med industricentra som berörs i reservation 14. Läst tillsammans med det särskilda yttrandet kan man få uppfattningen att det är ett industricentrum i Vindelälvsdalen det gäller att votera om. I sak är vi väl egentligen överens om att frågan skall prövas och prövas så snabbt som möjligt, vilket också sker. I fråga om de övriga perifera reservationerna borde jag för att inte ta alltför lång tid i anspråk hänvisa till utskottsutlåtandet, eftersom det rör sig om perifera beslutsalternativ, även om de bakomliggande frågorna givetvis är viktiga. På en punkt — det gäller reservationen 15 om ett samhällsbyggnadsstöd — vill jag dock göra ett par kommentarer. Först och främst bör slås fast att vi är eniga om att glesbygdsintressena kräver tillgång till serviceorter utanför tillväxtcentra. Propositionens egen planeringsklassificering är ju inriktad på detta. Vi är också eniga om att dessa orter bör stödjas, ibland med lokaliseringsstöd och ibland med andra medel. Men därifrån är steget långt till att bygga upp ett allmänt subventions system för butiksoch hantverkslokaler. Folkpartimotionen och den därpå byggda mittenreservationen innebär nästan otroliga förenklingar av frågeställningen. Jag skulle vilja rekommendera reservanterna att ta del av den promemoria från glesbygdsutredningen som länsstyrelserna i mars i år anbefallts att beakta i Länsprogram 1970. Promemorian innehåller preliminära synpunkter på målsättningen för glesbygdens serviceförsörjning och anbefalls för studium. Som vanligt leder syftet att debattera om kommande voteringspunkter till att tyngden förskjuts från helheten till delarna. Jag vill inte påstå att vi i dag har en utvecklad regionalpolitik, men jag vill däremot påstå att vi är på god väg att få en sådan trots oppositionens hängivenhet för detaljfrågor. Som jag redan i början var inne på är det fråga om avvägningar mellan långsiktiga och kortsiktiga mål, och varje kompromiss kan då upplevas som något negativt. Men det går bara inte att skissera ett framtida Norrland och ett framtida Sverige ur drömmen om det perfekt sammansatta och fördelade samhället — särskilt inte som den bilden är så olika hos olika personer. Det vi måste göra är att ta ansvar för dem som drabbas av strukturförändringarna — och därmed menar jag en ändrad sysselsättningsinriktning. Mycket tyder på att vi inte bara har att ta hänsyn till jordoch skogsbruksnäringarnas avfolkning utan att vi håller på att ta de första stegen in i det efterindustriella samhället. Ser vi på USA finner vi att ända sedan 1947 nästan hela nettotillväxten av sysselsättning har fallit inom undervisning och forskning, sjukvård, administration, bankväsen, handel och liknande. Det här är, tycker jag, centralt i sammanhanget. Vi får akta oss för en glesbygdsromantik med bara en strävan: åter till naturen, för att citera gamle Rousseau. Det gäller att skapa arbetstillfällen åt dem som behöver dem nu — sådana arbeten att helst även nästa generation kan dra nytta av investeringarna. Det gäller att skapa servicetillgång i detta ords vidaste mening även för dem som inte ens genom kortare flyttningar kan komma intill de spontana serviceutbuden. Det gäller sist men inte minst att skapa resurser att tillgodose dessa krav. Det behövs en realism i planeringsinriktningen, som inte bara följer en vind utan ger planeringsunderlag och Pprioritetsunderlag. Därför skulle jag i det här sammanhanget särskilt vilja framhålla vikten av att den regionala planeringen och den kommunalekonomiska planeringen så snart som möjligt kan smälta samman med samhällsplaneringen i övrigt. Sedan, herr talman, är det kommande riksdagar som får väga mellan konkretionerna. Den betydelsefulla grunden har lagts.

Herr talman! Jag vill instämma i utskottsavdelningsordförandens ord om att statsutskottets utlåtande nr 103 förvisso icke är ett splittringens dokument. Men det finns nyanser, och det är dem vi från oppositionssidan har försökt att påvisa. Jag vill något protestera mot ett uttryck som herr Birger Andersson använde när han sade att man av våra reservationer fick det intrycket att de egentligen mera var till för att visa upp ett engagemang än för att leda utvecklingen framåt. Jag tror inte att den sammanställningen är alldeles lyckad. Skall man leda utvecklingen framåt, får det nog finnas litet engagemang också. Herr Birger Andersson sade att regionala befolkningstal inte skall fastställas på riksplanet. Det låter bestickande, och han försökte uppenbarligen få mig att gå i något slags fälla där jag skulle trampa igenom golvet i vår decentraliseringsfilosofi. Men det är faktiskt möjligt att resonera som vi har gjort. Vi har sagt att länsplaneringen, den regionala planeringen, är det viktiga. Vi har också preciserat vad den skall syssla med. Men som jag också sade, har samhället centralt redan i dag i sin hand medel som styr utvecklingen ute i landets olika delar. Det kan räcka med bostadspolitiken som exempel.

Departementschefens uttalande nu synes oss inte vara i god överensstämmelse med tidigare uttalanden från flera regeringsledamöter om att Norrlandslänen skall bestå som en med andra regioner likvärdig del av den svenska nationen. Det finns många olika möjligheter att lösa de här problemen bättre och se till att dessa frågor blir mindre ensidigt styrda från centralt håll än vad de är i dag. Jag skall inte uppehålla mig vid frågan om stödområdesgränserna. Jag vill emellertid tala med herr Andersson om prioriteringen och resurserna. Jag riktigt kände igen herr Birger Andersson när han tog ordet resurser i sin mun. Det är klart att det är tacksamt att använda det. Men har man uttalat så stolta ord som att Norrland skall ges möjligheter att vara likvärdigt med andra regioner i landet, får man väl lov att följa upp det på något sätt, och då krävs en prioritering. Herr Birger Andersson borde ha viss anledning att tänka på att hans partis ledare, herr Palme, har sagt: ”Politik är att vilja”. Den här frågan ligger litet grand på den bogen. Jag skall inte lägga mig i Skånska Dagbladets och Norrbottens-Kurirens olika värderingar av flyttningen av stödområdesgränsen. Jag tror att herr Birger Andersson själv gav svaret när han sade att man kanske ser det litet olika i olika delar av landet. När det gäller det särskilda inre stöd Ang. regionalpolitiken området är vi tydligen ganska överens. Jag vill dock i ett avseende reducera vad herr Andersson vill försöka få oss att tro: den teknik man tidigare har haft när det gäller punktinsatser har inte givit så mycket åt inlandet, och det är herr Andersson mycket väl medveten om. Gammalt vin i nya läglar? Ja, jag är ingen expert, men läglarna var i alla fall nya.

Herr talman! Herr Birger Anderssons anförande innehöll ju egentligen inte så mycket polemik. Han talade i rätt allmänna ordalag om utskottets utlåtande, och beträffande reservationerna konstaterade han denna gång, som så många gånger förr, vilket herr Gustafsson redan har påpekat, att reservationerna sannolikt tillkommit mera för att visa upp ett engagemang än för att föra frågan framåt. Det finns kanske anledning att någon gång ta upp en särskild debatt kring ett sådant resonemang och en sådan inställning till reservationer och avvikande meningar över huvud taget i ett utskottsutlåtande. Jag skall dock inte göra det nu, jag vill bara konstatera att när herr Andersson sedan gör jämförelser mellan utskottsutlåtandet och reservationerna, så kommer han i allmänhet till den slutsatsen att det inte är så stor skillnad mellan dem utan att reservationerna med andra ord i huvudsak uttrycker vad utskottet redan sagt. Såvitt jag förstår innebär detta att herr Birger Andersson också med litet tillmötesgående i stort sett skulle kunna ansluta sig till reservationerna. Men sedan sade herr Andersson att reservationerna ger uttryck för så många saker, och han tillägger att det inte är så svårt att vilja en massa saker när man är medveten om att man inte kommer i en sådan ansvarsställning att man behöver effektuera vad man gett uttryck åt. Jag vill dock framhålla för herr Andersson att vi inte är så säkra på att vi inte kan komma i den ansvarsställningen. Herr Birger Andersson skall inte heller vara så alldeles övertygad om att inte den tiden kan komma. Beträffande reservationen 15, som gäller samhällsbyggnadsstödet, anser herr Andersson det nästan otroligt aningslöst vad vi där gett uttryck åt, och han anför i anslutning därtill vad som har sagts i en del utredningar. Jag menar dock att en reservation, som ju alltid måste vara ganska kortfattad, egentligen inte är någon utredning. Samtidigt är det omöjligt att bestrida att samordningen mellan olika ämbetsverk och instanser är otillräcklig och otillfredsställande på olika områden när det gäller skilda typer av samhällsservice. Detta torde gälla både postverket, järnvägsstyrelsen och åtskilliga andra organ som har att utföra samhällsservice i olika avseenden. Vid de bedömningar som man ofta gör från rent företagsekonomiska synpunkter när det gäller anordningar av olika slag på detta område tar man inte hänsyn till de lokaliseringspolitiska avvägningar som vi i detta sammanhang bör göra. Sedan pekade herr Andersson på vad ERU, alltså expertgruppen för regional utvecklingsplanering, har sagt beträffande olika regioners utveckling. Jag vill också erinra om vad ERU även har sagt nämligen att utredningsmaterialet visar att en snabb takt i befolkningskoncentrationen till storstadsområdena medför stora olägenheter i olika hänseenden. Det styrker oss i antagandet att den decentralisering av samhällsfunktionerna och även arbetstillfällena som vi i olika avseenden och i dessa reservationer har velat plädera för vilar på samhällsekonomiskt riktiga principer.

Herr talman! Sedan herrar Nils Eric Gustafsson och Per Jacobsson nu har recenserat mitt anförande, skulle jag kanske kunna gå i utförligt svaromål, men jag tänker inte göra det. I mitt tidigare anförande behandlade jag detaljfrågorna så utförligt som man kan behandla dem. Jag skall dock ta upp några saker. Båda herrarna var något förargade över att jag hade påstått att deras reservationer mera tydde på ett visst engagemang än på en önskan att föra frågan vidare. Det har nämligen länge, som vi alla känner till, pågått en viss tävlan om vem som gör mest och vill mest, inte minst när det gäller lokaliseringsfrågorna. Statsutskottets tredje avdelning, som är ansvarig för det utlåtande vi nu behandlar, gjorde för en del år sedan en studieresa till England för att vi skulle se om vi kunde lära något av detta land. Vi ansåg alla att vi hade intresse av att få litet nya synpunkter på hur lokaliseringsfrågorna sköts i ett annat land. I England satt då en borgerlig regering. Vi lyssnade på dess talesmän ett par dagar. De berättade bl.a. att de hade stora svårigheter i norra England, liksom vi har svårigheter i norra Sverige. En av tjänstemännen i det department som vi besökte förklarade med stolthet i rösten att man genom statligt initiativ hade lyckats flytta 90 000 personer från det södra överbefolkade England norrut. Vi var givetvis imponerade av detta. Men någon av oss kom på tanken att fråga om några personer under tiden hade flyttat från norr till söder. Vederbörande tjänsteman tittade sig litet försiktigt omkring och upplyste till slut att 300 000 personer hade flyttat söderut. Så nettoresultatet var inte något vidare. Vi kom nu underfund med att lokaliseringsfrågorna är svåra i vilket land man än tar itu med dem. Jag tycker att vi i vårt land har åstadkommit åtskilligt i vår strävan att söka ge människorna möjligheter till utkomst och rädda de bygder som har haft svårigheter och kommer att få svårigheter. Med det förslag som kammaren i dag har att behandla går vi vidare på den vägen.

Herr talman! Herr Birger Andersson fortsatte sin berättelse och höll precis samma trevliga stil som i sitt inledande anförande. Jag saknar ändå någonting i herr Birger Anderssons anförande. Han har inte berört alla reservationer, vilket kan vara begripligt, men jag trodde i alla fall att han skulle vilja beröra reservation 9 som behandlar lokaliseringsstödet till turistanläggningar. Det hade varit intressant att få veta hur regeringspartiet ser på den frågan. Det framgår inte särskilt mycket av utskottets skrivning på den punkten. Sedan vill jag bara konstatera att herr Birger Andersson har sagt att vi är på väg ”trots oppositionen”. Jag är inte säker på att han har fattat riktigt rätt. Jag tror att vi är på väg, och jag tror att oppositionens förslag till förbättringar är nödvändiga när det gäller att snabbare komma fram på den väg vi tydligen ändå är ense om.

Herr talman! Att jag inte berörde alla reservationerna berodde närmast på att jag inte ville ta alltför mycket tid i anspråk. Jag kan ju hänvisa på varje punkt till vad utskottet har skrivit. Stöd till turistanläggningar lämnas och det kommer väl att fortsätta, men i vissa fall har det stödet inte givit de resultat som man önskat. Detta är ceit mycket känsligt kapitel. En del dyra och förnämliga turistanläggningar har blivit ekonomiskt fullkomligt ruinerande. Det gör att man inte alltför mycket bör satsa på någonting som man inte är riktigt säker på kan ge värdefulla resultat. Där resultat kan uppnås tycker jag för min Ang. regionalpolitiken del att man skall satsa på turistanläggningar. Egentligen finns det väl inte mycket mer att säga. Herr Nils-Eric Gustafsson är ju vänligheten själv, och jag har ingen anledning att på något sätt vara ovänlig mot honom. Jag tycker nog att vi i allra största välvilja ändå är överens om att skillnaderna mellan reservanterna och utskottsmajoriteten är mycket små. Vi strävar åt samma håll. Herr Nils-Eric Gustafsson talade om nyansskillnader. Ja, skillnaderna är inte djupgående utan rör just nyanser. Men det är naturligt att vi av politiska skäl inte kan vara helt överens, det tror jag att herr Nils-Eric Gustafsson måste erkänna. Hade oppositionen tillstyrkt regeringsförslaget, hade den väl haft en svår höst framför sig. Det är ju val i år!